Herr talman! Vi vet alla att köttfärs är en mycket känslig vara. Därför är det viktigt att kontrollen fungerar. De flesta konsumenter är ganska maktlösa när de står i butiken och tittar på ett paket färdigförpackad köttfärs. Det är just på sådana områden som myndigheterna har en viktig uppgift i konsumentpolitiken. Myndigheterna skall inte tala om för folk vad de skall köpa. Däremot skall myndigheterna se till att konsumenterna får bra information, att de varor som de köper svarar mot informationen, och när det gäller livsmedel givetvis också att varorna är godtagbara. Detta är just ett skolexempel på att vi som konsumenter är beroende av att ha regler som fungerar och myndigheter som ser till att reglerna efterlevs. Dagens Nyheter gjorde en viktig insats för en vecka sedan med sitt reportage, där man berättade hur man hade köpt 100 förpackningar med köttfärs. Det var säkert många som blev lika oroade som jag, när man fick höra att bara 30 av de 100 var godtagbara. Det var alltså 70 av 100 förpackningar som innehöll en icke godtagbar vara. Jag vill inte ta detta till intäkt för några svepande fördömanden av livsmedelshandeln i största allmänhet. Den har säkert på många punkter en hög standard i Sverige. Men det är klart att det här inte kan accepteras av konsumenterna. Jag är rädd för att det inte var en helt enastående företeelse som DN rapporterade, utan att just den här metoden att färdigförpacka livsmedel frestar handeln att töja litet grand på hållbarhetstiderna. Det är naturligtvis inte bra. Jag vill tacka för svaret. Av det framgår att en hel del nu kommer att ske. Det är väl inte alltför djärvt att tro, att pressbevakningen har bidragit till det. Jag skulle bara vilja ställa ytterligare två frågor till jordbruksministern: 1. Är jordbruksministern oroad av de uppgifter som har kommit fram om köttfärsen? 2. Vad tänker regeringen göra med den skrivelse som den har fått från livsmedelsverket med förslag till sådan ändring i livsmedelslagstiftningen att uppgift om förpackningsdag skall lämnas på köttfärspaketet, så att konsumenten själv kan bedöma hur gammal köttfärs han köper? Herr talman! Jag vill i och för sig inte kommentera den undersökning som Gabriel Romanus har hänvisat till, men därmed brister jag inte i respekt för den. Däremot har de rapporter över hälsovårdsnämndernas kontinuerliga provtagningar ute i butikerna, som sänds in till livsmedelsverket, visat att livsmedelsverket nu måste gå ut med nya och strängare föreskrifter. Konsumenterna skall ju kunna lita på att varan är kvalitetsmässigt god när de köper den. / = . z terad köttfärs Det här är ju bara ett bevis på att den kontroll som vi har faktiskt fungerar. Man kan möjligen beklaga att de här föreskrifterna kommer så sent, men å andra sidan skall det inte vidtas några förändringar förrän man fått in rapporter från hälsovårdsnämnderna som visar att det behövs förändringar. ; Nu sker det, och det kommer att sändas ut ett meddelande från verket, där man tar upp det som nyss inträffat. Som jag förut nämnde, kommer man från livsmedelsverket också att kalla företrädare för branschen till överläggning | ar. Därmed hoppas jag att vi skall få en bättre kvalitet på de här livsmedlen. Jag gissar också att pressbevakningen fortsätter. Vad i övrigt gäller den skrivelse som jag fått så behandlar vi den f.n. i departementet.

Herr talman! Jag vill inte komma med hård kritik, eftersom en hel del åtgärder redovisas i svaret, men jag tycker det är att gå litet väl långt att säga att de är ett bevis på att kontrollen fungerar. Att kontrollen inte har fungerat har vi redan fått bevis på, eftersom 70 prov av 100 inte var godtagbara. Det är ett tecken på att någonting är fel — det måste väl ändå Anders Dahlgren hålla med om. Och det är inte bara Dagens Nyheter som står bakom de uppgifterna, utan man har gjort den här kontrollen i samarbete med Stockholms hälsovårdsnämnd, just — förmodar jag — för att det skall vara helt klart att det är en objektiv och riktig värdering av proven. Att någonting är fel kan vi därför vara överens om. Sedan är det naturligtvis bra att man är i färd med att vidta åtgärder. Jag förstår att regeringen inte är färdig med beredningen av ärendet — den här skrivelsen kom ju i mitten av februari — men det kunde ändå vara bra att få veta två saker: Håller jordbruksministern med om att det är bra för konsumenterna att få besked om när varan är tillverkad eller förpackad? Alltså inte bara ett svar på frågan: När anser butiken att tiden för hållbarheten går ut? Då kan man som konsument välja den färskaste varan, t.ex. om man är beroende av att bevara den hemma en viss tid. Är det alltså en bra princip att konsumenten får reda på när varan är förpackad? — Det var min ena fråga. Företrädare för handeln säger i dagens tidning — vilket jag tycker är lovande —att det är en helig princip att man bara skall mala så mycket köttfärs som man kan sälja på en dag. Min andra fråga är: Vill jordbruksministern också ställa sig bakom den 24-timmarsprincipen, alltså att köttfärs skall malas och säljas under samma 1 att garantera god kvalitet på paketerad köttfärs dag? Någon annan princip skall vi inte ha när det gäller köttfärs. Det vore ett bra besked till handeln, om den högste ansvarige kunde ställa sig bakom de två principerna: dels att det är bra att köparen får reda på när varan är förpackad, dels att köttfärsen skall malas och säljas samma dag.
Herr talman! I de föreskrifter och anvisningar som livsmedelsverket kommer att sända ut ingår ett meddelande om att köttfärsen skall försäljas inom 24 timmar efter det att den har malts. Då är vi helt överens på den punkten. I övrigt vill jag säga att det ärende som Gabriel Romanus frågar efter är på remiss och att vi kommer att hantera det i vanlig ordning när remissvaren kommer in. För min egen del gäller att jag tycker det är förfärligt viktigt att konsumenterna får veta att den vara de köper är riktig, hygienisk och av god standard. Det är den allmänna målsättning som man måste ha. Sedan får vi se hur vi skall göra med exempelvis förpackningsdatum, tillverkning och sista förbrukningsdag. Den bedömningen vill jag vänta med tills jag har sett remissvaren.
Herr talman! Jag kan ha en viss förståelse för att jordbruksministern inte vill binda sig här. Men jag vill ändå peka på att om man bara säger att handeln skall göra en bedömning av hur länge varan är hållbar och sätta ut sista förbrukningsdag kan det vara så att av två förpackningar som ligger i samma disk — de kanske också har samma hållbarhetsmärkning — den ena är mycket färskare än den andra. Det kan konsumenten inte bedöma då, eftersom han undanhålls en ganska viktig information. Det skall väl ändå finnas särskilda skäl om man skall undanhålla någonting som konsumenterna efterfrågar. Enligt livsmedelsverkets skrivelse framgår av de undersökningar som man har gjort — när man har frågat konsumenterna — att det är ett önskemål från konsumenterna att få reda på när en vara blivit förpackad. Det är inte så konstigt — vi skulle väl alla, om vi gick ut och handlade, tycka att det vore bra att få ett sådant besked. En fråga som vi ställer om vi träffar på en expedit eller en handlande är: Hur färsk är den här varan? Det är då naturligt att den informationen lämnas också när varan är förpackad. Jag hoppas att jordbruksministern kommer fram till att man inte skall undanhålla konsumenterna denna viktiga upplysning.
Herr talman! Om varan skall förbrukas inom 24 timmar — vilket vi nyss var överens om — är det egentligen ganska ointressant om de här datumstämplarna finns.

Herr talman! Maj-Lis Landberg har bett mig att kommentera uppgifterna om att verksamheten vid Goodyear Gummi Fabriks AB i Norrköping hotas av nedläggning samt frågat vilka åtgärder jag kan tänka mig att vidta för att vidmakthålla balansen på arbetsmarknaden i Norrköpingsregionen. Bakgrunden till frågan är att Goodyear nyligen inlett MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna rörande behovet av en omstrukturering av verksamheten vid företaget. Enligt vad jag har erfarit har förhandlingar i denna fråga inletts. De fackliga organisationerna har begärt att en löntagarkonsult skall utreda företagets situation. En konsult har tillkallats och påbörjat sitt arbete. I samband med att företagsledningen vid Goodyear nyligen informerade mig om situationen inom företaget uppmanade jag dem att kontakta andra företag inom gummivaruindustrin för att förutsättningslöst undersöka möjligheterna till olika former av samarbete. Enligt vad jag har erfarit pågår vissa diskussioner med andra företag i denna fråga. I avvaktan på de pågående MBL-förhandlingarna, löntagarkonsultens arbete samt de kontakter som förekommer med andra företag är det ännu för tidigt att bedöma i vilken utsträckning företagets situation kan komma att få återverkningar på arbetsmarknaden i Norrköpingsregionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriminister Åsling för svaret. För fem år sedan stod Goodyears anställda i Norrköping inför samma hot om nedläggning som i dag. Efter ett enastående arbete av de anställda, de fackliga organisationerna, fabriksledningen, Norrköpings kommun och dåvarande arbetsmarknadsministern Ingemund Bengtsson lyckades man då rädda företaget. Vid Goodyear är f. n. 783 anställda. Dessutom är inte mindre än 44 underleverantörer berörda av en eventuell nedläggning. Av de anställda är inte mindre än 380 över 45 år. En tredjedel är invandrare. Vi i Norrköping har inte råd att förlora Goodyear. Vi betraktar en eventuell nedläggning av Goodyear som en lika stor fråga i det ekonomiska läge som vi i dag har som YFA-nedläggningen var. En nedläggning skulle för Norrköpings kommun innebära ett skattebortfall på 13 milj.kr. Stora grupper av de anställda skulle få stora svårigheter att få nya jobb. För vårt land skulle en nedläggning av Goodyear inte minst ur beredskapssynpunkt vara ett allvarligt slag mot vår däckförsörjning. De svåra åren har gjort alla vid företaget till ett väl sammansvetsat gäng. Det samfällda och enastående lagarbete som råder mellan alla grupper på Goodyear för att få behålla jobben — trots att jobben är tunga, smutsiga och inte särskilt högt betalda — måste nu med all kraft stödjas av regeringen. Av svaret framgår att företagsledningen varit i kontakt med industrimi nistern. Jag är väl medveten om att det kan tyckas vara för tidigt att ställa den fråga som jag nu ställt. Men oron hos arbetarna beror ju bl.a. på att ägarna inte velat investera tillräckligt. Man känner igen det här mönstret från nedläggningen av textilindustrin i Norrköping. Situationen blir ännu svårare när ägarna finns i USA. Arbetarna förväntar sig nu ett stöd från regeringen. Man anser att regeringen har så oändligt mycket större möjligheter än de anställda vid Goodyear. Svårigheterna inom hela gummiindustrin är nu så stora att initiativ måste tas av industriministern.
Herr talman! Vi har inom en annan region haft ett likartat problem, som vi nu successivt närmar oss en lösning av, nämligen beträffande Firestone Viskafors i Borås. Jag väntar mig att vi skall kunna klara problemen i Borås inom en nära framtid, och det kommer då att vara resultatet av ett ganska långt, tålmodigt och målmedvetet arbete från alla inblandade parter. Vi är naturligtvis beredda att när perspektiven klarnar också i fallet Goodyear gripa oss an med problemen där utifrån de förutsättningar som då kan föreligga. Jag antydde i mitt svar att det pågår en del förhandlingar och att en löntagarkonsult har börjat arbeta med problemet. Man försöker alltså hitta lösningar på olika sätt. Det är mot den bakgrunden som jag har tillåtit mig att säga att det är för tidigt att nu gå in på en närmare beskrivning av vad som är möjligt att göra. Jag kan bara försäkra Maj-Lis Landberg att vi är beredda att tillämpa det handlingsmönster som har följts i fallet Firestone också i fallet Goodyear, för att få en så bra lösning på problemet som möjligt.
Herr talman! Jag ber att få tacka för detta sista inlägg, som jag betraktar som ett löfte från industriministern och regeringen om att man med all kraft kommer att se till att driften vid Goodyear får fortsätta. Vi har inte råd att förlora arbetstillfällena där, med tanke på att vi samtidigt vet att också Hugin med dess 500 anställda i Norrköping är i en sådan situation att man kanske kan förvänta sig en neddragning av verksamheten där. Vi har vidare inom den dominerande delen av Norrköpings industri, den elektrotekniska, haft anställningsstopp under en lång följd av år. Samtidigt har man rationaliserat mycket kraftigt inom pappersindustrin, något som varken den fackliga rörelsen eller kommunen har motsatt sig, trots att det inneburit en ganska kraftig neddragning av antalet arbetstillfällen. Därför är Norrköping i den situationen att det behövs mycket stöd, inte minst från regeringen, för att vi inte skall förlora fler arbetstillfällen.

Herr talman! Kerstin Ekman har — med hänvisning till socialstyrelsens anvisningar för kommunal beredskapsplanläggning — frågat kommunministern om de föräldrar som kommer att tjänstgöra inom totalförsvaret i krig i dag kan få besked om hur deras barn kommer att omhändertas. Frågan har överlämnats till mig. Enligt 6 § lagen om kommunal beredskap åligger det kommuner och landstingskommuner att redan i fredstid vidta de förberedelser som erfordras för att under beredskapstillstånd kunna upprätthålla eller utöva för totalförsvaret viktig verksamhet. Till sådan verksamhet hör social vård och tillsyn. Socialstyrelsen har år 1978 gett ut anvisningar om den kommunala bredskapsplanläggningen. De bestämmelser som i fred reglerar barnavårdsverksamheten skall i tillämpliga delar gälla även under beredskap och krig. Till barnavårdsverksamheten under beredskap och krig hör också skyldigheten att svara för omvårdnaden av barn, vars ordinarie vårdare tagits i anspråk för sådana uppgifter inom totalförsvaret som är omöjliga eller mycket svåra att förena med vården av barn. Denna skyldighet gäller om den ordinarie vårdaren själv inte kunnat ordna vården genom släktingar, bekanta eller på annat sätt. Kommunen skall sträva efter att vården av barn ordnas i lämplig familj. Om detta inte är möjligt får gruppvis omvårdnad komma i fråga. Sådant omhändertagande sker inom ramen för den i fred bedrivna barnomsorgen. Under krigsförhållanden måste också verksamheten kunna pågå dygnet runt. När det gäller sjukvården planlägger sjukvårdshuvudmännen hur barn till personal skall tas om hand. Även sådana frivilligorganisationer som lottakåren och bilkåristerna har planlagt barntillsynen för sin personal. Som jag har nämnt har socialstyrelsen utfärdat anvisningår om bl.a. barnomsorgen under beredskap och i krig. Enligt vad jag har inhämtat kommer styrelsen att undersöka hur långt kommunerna kommit när det gäller att justera beredskapsplanerna. Styrelsen har också för avsikt att komplettera anvisningarna om kommunernas beredskapsplanläggning.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Genom att det är fru Söder som svarar har jag nu fått besked om något som blev bekymmersamt när jag skulle ställa den här frågan, nämligen vilket departement som har ansvaret för de här frågorna. Det är betecknande för det ointresse som tyvärr finns att det var svårt att få reda på från departementen vem som rätteligen borde tillfrågas. Det hetaste tipset var kommundepartementet, men det var tydligen inte rätt. Nåväl, när man väl ställt frågan måste det ansvariga departementet plockas fram, och det var tydligen socialdepartementet. Samma ointresse och svårigheter möter tyvärr oftast de människor som i sin hemkommun försöker få svar. Det kan gälla både enskilda föräldrar och frivilligorganisationer, vilkas medlemmar är avtalsbundna inom totalförsvaret. Vi vet alla, även om vi helst inte vill tänka den tanken, att vårt land kan drabbas av ofred. Vi vet också att om så händer skall svenska män och kvinnor med största snabbhet bege sig till sin krigsplaceringsort. Detta gäller även kvinnor och män med vårdnadsansvar för små barn, med undantag endast för de riktigt små barnen. Vi vet också att föräldrar först vill se sitt barn omhändertaget. Av tradition har detta varit till största delen mammornas ansvar. Vi har nu lyckligtvis fått en annan syn på detta — både mor och far vårdar barnen. Precis som socialministern säger har de frivilligorganisationer som utbildar kvinnor för placering inom totalförsvaret, på grundval av det sätt på vilket familjerna fungerat, allt från sin början genom egna initiativ byggt upp barnomsorgsorganisationer. Genom de beslut som fattades inom ramen för den kommunala beredskapsplanläggningen borde denna verksamhet vara överflödig. Funktionärerna i frivilligorganisationerna utför ett stort och tidskrävande arbete. Om denna del av deras uppgifter kan lämnas är det en lättnad för dem. I de nämnda besluten sägs att de bestämmelser som i fred reglerar barnavårdsverksamheten skall i tillämpliga delar gälla även under beredskap och krig. Det sägs också att verksamhetens omfattning lämpligen bestäms efter samråd med länsstyrelse och länsarbetsnämnd men även med de lokala frivilligorganisationerna. Man räknar med att deras organisationer skall kunna vara ett väsentligt tillskott och en tillgång. Nu är erfarenheten den från de flesta håll att någon kontakt inte har tagits. Det behöver i och för sig inte vara oroande —- kommunerna kan ju anse att de klarar det här helt och hållet på egen hand. För den avtalsbundna personalen är detta en fråga man gärna vill ha svar på, och det som då är skrämmande är att det oftast visar sig vara omöjligt att få ett tillfredsställande svar på hur frågan lösts. Den vilar tydligen oftast bland det som skall åtgärdas längre fram i planeringsarbetet. Under tiden blir förhållandena naturligtvis mer och mer besvärande. De gamla planerna för barnomsorgsverksamhet inom frivilligorganisationerna blir inaktuella, och inget kommer i deras ställe. Vi vet också att som utvecklingen har blivit kan det få bli en bedömningssak vem av föräldrarna som skall stanna hemma. Det är inte naturligt längre att mannens tjänst är den för försvaret viktigaste. Slutet på socialministerns svar inger förhoppningar. Kanske det händer något nu. Det är angeläget.
Herr talman! Jag vill bara göra en ytterligare komplettering eller snarast instämma i det som Kerstin Ekman sade, för det är naturligtvis med den strukturomvandling som kontinuerligt äger rum i samhället nödvändigt att beredskapsplaner förändras kontinuerligt. Det är därför som socialstyrelsen nu måste ägna ökad uppmärksamhet åt detta.
Den 29 november 1979 beslöt riksdagen att hos regeringen begära en utredning för att kartlägga arbetsmarknaden för korttidsanställda inom kontorsområdet.
Det kanske kan vara naturligt också mot bakgrund av den struktur vi har i landet att kommunerna har kommit olika långt i den här planeringen. Därför kommer socialstyrelsens undersökning av beredskapsplaneringen att ge ökad klarhet. Kerstin Ekman och jag är ense om att klarheten inte är fullständig när det gäller denna planering, och socialstyrelsen har samma inställning.
För egen del har jag närmast fattat uppdraget så, att utredningen skulle klarlägga om det eventuellt behövdes några justeringar av lagen, för att seriösa företag inom kontorsservicebranschen skulle kunna fortsätta en av såväl kunder som anställda uppskattad service.
Jag utgår ifrån att man på socialstyrelsen, när ytterligare upplysning kommit socialstyrelsen till handa, kommer att komplettera anvisningarna, så att de föräldrar som är berörda kan få besked. Det är en stor mängd människor som är involverade i totalförsvaret — det rör sig om miljoner människor.
Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att säkerställa att seriösa kontorsserviceföretag inte tvingas upphöra med sin ambulerande service, innan ifrågavarande utredning hunnit slutföra sitt uppdrag och eventuellt föreslagna åtgärder i fråga om lagstiftning o. d. blivit vidtagna?
Om föräldrarna inte exakt kan få veta vilken placering de får för sina barn är de naturligtvis angelägna om att få veta hur den organisation ser ut som kommer att vara deras stöd, för den händelse en sådan här åtgärd måste vidtagas.
Herr talman! Som socialministern säger är det här inte längre någon typisk kvinnofråga — det har varit det. Då kanske vi kan ha förhoppningen att intresset blir större — vi har tyvärr den erfarenheten att intresset i de flesta fall varit ljumt. Men jag tycker att svaret inger förhoppningar om att någonting kommer att hända.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig om jag är beredd att vidtaga åtgärder för att säkerställa att seriösa kontorsserviceföretag inte tvingas upphöra med sin ambulerande service innan den utredning som riksdagen har begärt har hunnit slutföra sitt uppdrag och eventuellt föreslagna åtgärder i fråga om lagstiftning o. d. blivit vidtagna. Den lagstiftning som här är aktuell är den s.k. arbetsförmedlingslagen. Lagen bygger på tanken att det i första hand är samhällets uppgift att handha förmedling av arbete och att ingen skall få bedriva arbetsförmedling i vinstsyfte. Efarenheterna visar att det kan vara svårt att avgöra om viss verksamhet står i strid mot lagen. Detta gäller bl.a. de ambulerande skrivbyråerna. Jag räknar med att den utredning som Rune Torwald berör i sin fråga skall få sina direktiv och tillsättas inom kort. Jag har för avsikt att föreslå regeringen att utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt. Jag hoppas att utredningen skall kunna undanröja de problem att tillämpa arbetsförmedlingslagen som nu finns.

Herr talman! Jag ber först att få tacka arbetsmarknadsministern för det till tonen positiva svaret. De här kontorsföretagen lämnar en service i sådana former att de är uppskattade såväl av kunderna som av sin personal. Som personalchef vet jag att personal med sådana arbetsuppgifter som det här gäller hatar att ständigt och jämt behöva byta chefer. Det är därför smidigt för dem att ha en arbetsgivare under hela året, även om de på grund av arbetets art har många skilda arbetsplatser under året. Detta är inte unikt. Vi behöver inte gå längre än till exempelvis resemontörer. Det vore orimligt om ett företag varje gång det fick problem med sina datamaskiner skulle behöva anställa en reparatör för några dagar. Det sker inte. Vi går ju t.o.m. vidare på den här linjen, så att företag kan köpa speciell service, som man behöver under relativt korta tidsperioder, från en huvudman som bättre kan överblicka marknaden. Utvecklingsfonder och andra börjar hyra ut exempelvis exportchefer. Man kan låna en exportchef, som alltså inte anställs av företaget utan hyrs ut av exportnämnden eller något annat organ, som står som huvudman för vederbörandes verksamhet. Jag har tillgång till en stencilerad utskrift av ett samtal från AMS tjänstemän till en företagsledare där man helt enkelt krävde att vederbörande med en veckas varsel skulle tala om huruvida han var beredd att upphöra med en verksamhet som han hade hållit på med i 25 år och som sysselsatte bortåt 50 personer. Att kontakta seriösa företag på det viset och hävda att de skall avveckla en verksamhet som berör så många anställda finner jag stötande och inte förenligt med de resonemang om obilligt agerande som vi för på många andra håll. Det är också så att AMS har godtagit den här formen av verksamheter. Jag har en annonssida där Stockholms handelskammare säger: Kom till oss och få kontorsvikarier. Vi är auktoriserade av AMS. AMS brukar ju klaga över att man har dåligt med jobb. Jag hinner tyvärr av tidsskäl inte gå närmare in på det. Låt mig bara säga att jag tycker att AMS har väsentligare saker att syssla med än att trakassera företag som har bedrivit en uppskattad verksamhet under ett trettiotal år utan att staten har gått miste om vare sig skatteintäkter eller någonting annat.
Herr talman! AMS har tillsynsansvaret för att arbetsförmedlingslagen följs, och det ansvaret skall naturligtvis AMS uppfylla. Jag vill emellertid tillägga att AMS i och för sig inte har någon rätt att förbjuda viss verksamhet. Finner man att någon verksamhet står i strid med arbetsförmedlingslagen har man att i vanlig ordning låta pröva det domstolsvägen. AMS sätt att sköta verksamheten är något som vi inte kan diskutera här i Nr 111
Herr talman! Låt mig bara som ett kuriosum notera att AMS-organ i Göteborg har utnyttjat denna skrivbyrå. Man ansåg det tydligen lämpligt att för egen del utnyttja en välrenommerad skrivbyrå för att klara ett tillfälligt arbetsbehov, men man tycker inte att andra företag skall ha den möjligheten. Man säger exempelvis att det inte anses vara entreprenad om vederbörande inte har träffat avtal om ett visst pris utan debiterar timme för timme. Men det är precis vad kommunerna gör — när de anställer t.ex. stadsarkitekter honoreras dessa med timarvoden, och det räknas ändå som konsultverksamhet. Jag finner därför argumentet föga bärande. Jag antar att vi inte kommer mycket längre i denna debatt. Jag tycker mig dock av svaret förstå att arbetsmarknadsministern delar min uppfattning, att de berörda företagen under den tid som utredningen pågår får arbeta någorlunda ostört. Som jag har fattat det skall målsättningen för utredningen vara att försöka se till att arbetsmarknadslagstiftningen anpassas så, att det blir möjligt för sådana här företag att även i fortsättningen bedriva en verksamhet som är till fromma för alla parter.
Herr talman! När nu regeringen har fått en beställning från riksdagen om att ta upp frågan om hur kontorsservicecentralerna fungerar — det finns f. ö. en del likartade problem på andra håll — och när det inom kort skall göras en utredning, får vi för dagen låta debatten vila.

Herr talman! Wiggo Komstedt har ställt ett antal frågor till mig mot bakgrund av situationen i sydöstra Skåne, där fiskindustrin uppges ha svårt att få arbetskraft samtidigt som visst antal personer är arbetslösa. Han har sålunda frågat vilket råd jag vill ge till företag som söker arbetskraft, vidare om jag delar uppfattningen att arbetsmarknadspolitiken inte fungerar bra när det finns gott om jobb i en region med stor arbetslöshet och — slutligen — om jag vill medverka till att fiskindustrin i Simrishamn får anlita utländsk arbetskraft. I Simrishamn fanns i februari 1980 sammanlagt 123 arbetslösa anmälda på arbetsförmedlingen, vilket är ungefär 1,4 20 av arbetskraften. Samtidigt fanns 128 kvarstående lediga platser. 19 Dessa siffror måste betecknas som låga. De visar att Simrishamn f. n. har en ganska god balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Men arbetsmarknadspolitikens mål är givetvis att placera även de kvarvarande arbetslösa och att finna arbetskraft till alla arbeten. Wiggo Komstedt tar i frågan upp ett speciellt problem för visst eller vissa företag inom fiskindustrin. De problemen hänger samman med att vissa företag erbjuder kortvariga arbeten vid de tillfällen då det finns särskilt mycket fisk att ta hand om. Enligt vad jag inhämtat har de övriga fiskindustriföretagen — där personalen är mera stadigvarande anställd — inte någon nämnvärd brist på arbetskraft. Frågan om rekrytering av utländsk arbetskraft får prövas i vederbörlig ordning.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Jag har tagit upp en fråga som allt fler medborgare ställer sig, nämligen om och hur den svenska arbetsmarknadspolitiken egentligen fungerar. Som ett exempel har jag tagit upp vad som just nu sker i sydöstra Skåne. I de tre kommuner i sydöstra Skåne som räknas som ett upptagningsområde, dvs. där en pendling skulle kunna vara ganska lätt, var arbetslöshetssiffrorna för några dagar sedan: i Simrishamns kommun 121, i Tomelilla kommun 179 och i Ystads kommun 431, summa 731 personer. Fisket och fiskindustrin har stor betydelse för sysselsättningen i Simrishamn. Fiskindustrin där har länge sökt 15 personer, men försöken att rekrytera dessa 15 har inte lyckats trots att det finns över 700 arbetslösa i regionen — tidigare i år var siffran högre. Eftersom det inte går att rekrytera arbetskraft i regionen och utländsk arbetskraft inte får arbetstillstånd sker i stället det som jag har framhållit i min fråga, nämligen att ca 50 ton torsk varje vecka går till infrysning för att senare i sommar bli minkföda. Torsken är äv utmärkt kvalitet och borde bli människoföda i stället för djurmat. Vad som gör det hela ännu mer anmärkningsvärt är att samtidigt importerar vårt land torskfilé. Exemplet gäller sydöstra Skåne, men samma sak gäller i andra delar av Skåne. Det gäller också i statsrådets eget landskap Småland, och jag har siffror som visar att detsamma gäller regioner som normalt är svaga ur sysselsättningssynpunkt, exempelvis Skellefteå. Följden av situationen i Simrishamn blir kanske att man bestämmer sig för att skära ner kvoterna för fisket, så att mindre mängder får tas upp nu när tillgången är god. På det sättet skapas nya problem och nästa krisbransch. I går sade Metallindustriarbetareförbundet ifrån. Man hade funnit att ett antal arbetslösa vägrade ta erbjudna jobb. ”Allt fler nobbar erbjudna jobb” var rubriken i tidningen. Det måste väl vara fel när det finns 121 arbetslösa i en kommun med 128 lediga platser, såsom arbetsmarknadsministern har beskrivit det. Då måste det finnas någon annan anledning till att människor är arbetslösa. Arbetsmarknadsministern svarar inte på mina frågor, enligt vad jag anser, varken på den första, den andra eller den tredje. Jag tycker inte att det är fel att erbjuda någon att ta ett korttidsjobb under några månader — för det är faktiskt detta det gäller — när det finns gott om jobb, även om det inte precis är det slags jobb vederbörande söker. Det borde vara möjligt att ta tillfälliga jobb i större omfattning än vad som är fallet.

Herr talman! Hur man skall få fram personal till lediga jobb är en fråga som jag har diskuterat många gånger, och jag menar att den diskussionen förvisso behöver föras seriöst. Men man måste nog, Wiggo Komstedt, se litet grand på förutsättningarna för att få ledig personal att ta erbjudna jobb. Jag antydde i mitt svar att svårigheter att rekrytera i någon mån beror på sådana förhållanden också. Vad beträffar Simrishamn är det ju faktiskt så att man i området har fyra fiskindustrier, av vilka tre inte har några uttalade problem med sin personalrekrytering. Huruvida ett företag har svårigheter eller inte kan ju ha samband med om det erbjuder stadigvarande jobb eller om människor får arbete när det kommer in fisk till industrin men står utan sysselsättning när det blir storm och andra besvärligheter, ja, kanske t.o.m. måste lämna de jobb som de har haft. Jag menar, herr talman, att det finns alla skäl i världen för både arbetsgivare och arbetstagare att försöka lösa denna för svenskt näringsliv oerhört viktiga fråga: hur man skall få de arbetssökande att passa ihop med de lediga jobben. Där kan man inte lägga bördan enbart på den ena sidan. Får jag tillägga att jag har svarat på de tre frågor som här är ställda.

Herr talman! Jag är inte överens med arbetsmarknadsministern om att han har gett svar på dessa frågor. Jag har frågat vilka råd statsrådet vill ge de företag som söker arbetskraft. Svaret, att detta skall lösas genom arbetsmarknadens parter, tycker jag inte är korrekt. Om det finns ett företag som söker arbetskraft och en arbetsförmedling som har människor registrerade arbetslösa och man ändå inte lyckas pussla ihop det, så måste det vara något fel. Då menar jag att regeringen och ansvarig minister får gripa in. Jag brukar normalt inte tala för att vi skall ta in utländsk arbetskraft. Men jag vill också slå vakt om våra naturresurser. Jag vill inte att 50 ton prima fisk i” veckan skall gå till minkföda. Man får föda upp mink på andra och mindre viktiga födoämnen. De företag det här gäller slussas mellan arbetsförmedlingen, länsarbetsnämnden och polisen. Ingen vill ta ansvar när det gäller om arbetskraften kan tas in för kortare tid. Vidare hänvisar man till invandrarverket som normalt handlägger dessa frågor. Men den långa byråkratiska handläggningen gör att den aktuella torsken kommer att vara använd för länge sedan till någonting helt annat, just därför att ingen ansvarig kan gripa in och ta det ansvar jag anser att man bör ta.
Herr talman! Mitt råd var, Wiggo Komstedt, att man kan försöka finna arbetstillfällen som ger en mera kontinuerlig verksamhet, så att arbetskraften inte måste lämna jobbet den ena veckan och kanske få erbjudande om nytt jobb någon vecka senare; detta då beroende på tillgången på råvara. Många andra industrier har visat att man med kompletterande sysselsättning kan åstadkomma en mera fortgående verksamhet. Detta skulle underlätta rekryteringen. Jag har sagt många gånger, herr talman, att om en arbetssökande vägrar ta ett jobb som uppenbarligen passar för den sökande, så skall detta rapporteras. Statistiken visar också hur sådan rapportering sker och att den ökat under senare tid. Jag tycker att det är riktigt att man tar vara på erbjudna jobb, men det måste vara jobb som är rimliga för den sökande att acceptera. När det slutligen gäller den utländska arbetskraften har vi sedan länge i Sverige haft den uppfattningen, att man inte skall ta in utländsk arbetskraft och bara låta den försvinna igen om man inte kan ge den stadigvarande sysselsättning. Har man tagit in utländsk arbetskraft i Sverige, måste vi jämställa den med den svenska och ta fullt ansvar för den. Därför tror jag inte Wiggo Komstedts modell här är möjlig. Tillståndsprövningen måste ske i vanlig ordning om företaget i detta område vill använda utländsk arbetskraft. Det finns regler för hur man går till väga, och dem måste man följa.
Herr talman! Jag tror faktiskt att min modell är tillämplig, herr arbetsmarknadsminister. Det finns utländsk arbetskraft som är villig att ta dessa jobb just som korttidsjobb och som sedan inte har några krav. Därför menar jag att detta är en lösning på problemet. Alternativet är att man inte kan ta till vara råvaran, vilket vi nu upplever. Sådana här korttidsjobb finns alltid i olika branscher. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Anser ministern att vi inte skall syssla med sådan verksamhet där detta kan inträffa? Skall vi ge upp det svenska fisket? Det är nämligen en typisk bransch där det blir tillfällen då man inte kan sysselsätta arbetskraften fullt. När det finns människor som är arbetslösa, som kanske söker andra jobb, menar jag att vi med litet god vilja från alla håll borde kunna lösa det här problemet. Sedan apropå det som så sent som i går publicerades av facket självt: Vilken kommentar föranleder det arbetsmarknadsministern att göra när facket säger att det finns de som vägrar att ta jobb?
Herr talman! När det gäller den utländska arbetskraften, än en gång, vill jag bara notera att Wiggo Komstedt tydligen pläderar för en fri invandring av utländsk arbetskraft för korttidsjobb. Jag tror att var och en av oss andra ändå är klar över att om vi ger sådana erbjudanden kommer väldigt många av de personer som kommer till Sverige den vägen att stanna i vårt land. Och vi får då ta det fulla ansvaret för detta, som jag sade förut. Jag tror, herr talman, att det är nödvändigt att behålla de principer för vår invandringspolitik som sedan länge är fastslagna här i riksdagen och av regeringen. Wiggo Komstedt talade om god vilja. Det var precis det jag menade också. Försöker man eftersträva en god arbetsplanering är det lättare att få de sökande att ta vara på de jobb som erbjuds. Beträffande Wiggo Komstedts fråga om min reaktion när det gäller personer som inte tar erbjudna jobb: Jag svarade redan i den föregående repliken att jag tycker att man skall ta vara på alla arbetserfarenheter som går att få. Är det uppenbart att någon missbrukar erbjudanden från arbetsförmedlingen skall man vidta de åtgärder som jag också omnämnde i den föregående repliken.
Herr talman! Jag är mycket tillfredsställd med det besked som arbetsmarknadsministern gav senast, att man skall ta till andra åtgärder om någon vägrar. Sedan vill jag säga: Jag har verkligen inte pläderat för någon fri invandring av utländsk arbetskraft. Jag är väldigt angelägen om att i allra första hand sysselsätta de arbetslösa svenskar som finns. Men detta är en åtgärd som vi är tvingade att ta till. Annars måste jag göra den tolkningen att regeringen och dess representant här är beredda att acceptera att vi inte skall ta vara på torsken som svensk råvara — att vi inte skall bry oss om att fiska den — utan i stället importera torskfilé. Och som jag sade i mitt första inlägg i dag sker detta redan nu. Vi importerar alltså torskfilé därför att vi inte har den arbetskraft som behövs. Jag måste då göra den tolkningen att regeringen är beredd att acceptera detta i en än större omfattning.

Herr talman! Helge Hagberg har frågat mig om jag inte anser det angeläget att stimulera kommunala projekt för att minska arbetslösheten bland unga människor och hur regeringens kommande förslag rörande ungdomar skall få tillämpning på ungdomarnas villkor redan under våren. Vidare har Helge Hagberg frågat mig varför Örebro kommun fick nej på sin ansökan om särskilda ungdomsarbeten. Regeringen är positiv till att kommunerna inom ramen för sina ekonomiska resurser tar skilda initiativ för att förhindra arbetslöshet bland ungdomar. Denna grundinställning utgjorde också bakgrunden till att regeringen i januari i år lämnade klartecken för Örebros försöksmodell. Regeringen sade således inte nej, som Helge Hagberg hävdar, utan ja.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det var kort och koncist. Arbetsmarknadsministern säger i svaret att Örebro har fått ja på sin dispensansökan, medan jag i frågan hävdar raka motsatsen. Jag är inte ensam om att göra det. Allmänheten har i regel oftast bara tidningarna att tillgå, och tidningarna i Örebro har uppfattat saken på samma sätt som jag. Jag kan t.ex. läsa upp en rubrik: ”Ingen dispens för projekt bland arbetslösa ungdomar — Det var nej till Örebro”. Så lyder rubriken, och sedan utvecklas detta i artikeln. I svaret säger arbetsmarknadsministern också att det är positivt med olika projekt från organisationer och inte minst från kommuners sida. Det är den syn som jag hoppades att statsmakterna skulle ha på olika seriösa projekt som har förekommit under årens lopp. Örebroprojektet innebär en utvidgning och en mer seriös attityd när det gäller att ta itu med problemet att fånga upp arbetslösa ungdomar. Det var detta projekt som arbetsmarknadsministern nu säger att regeringen var klart positiv till. Uppgift står alltså mot uppgift. Vi får hoppas att det är arbetsmarknadsministern som har rätt. Efter att ha läst dagens nummer av Arbetet blev jag rädd för vad som kan komma på sikt. Där står att satsningen på jobb skall skäras ned med tre fjärdedelar. I stället för att som nu ge 500 milj.kr. till projektet att ge arbetslösa ungdomar utbildning och beredskapsarbete skall staten satsa 140 milj.kr. Jag hoppas att detta förslag inte kommer till utförande, för då blir läget allvarligare än jag befarade när jag ställde frågan.

Herr talman! Jag tror det är en god regel, Helge Hagberg, att vi mera ser till de reella beslutshandlingarna än till tidningsartiklar när vi gör bedömningar av hur det förhåller sig i en sakfråga. Jag kan också hänvisa till länsarbetsnämnden i Örebro län, som har samma uppfattning som jag i detta spörsmål. Varför är det då ett ja till denna framställning? Det kanske, herr talman, finns skäl att något utveckla det. Regeringen sade ja till att Örebro kommun tillsammans med AMS och arbetsmarknadens parter skulle söka ta fram en utjämnad ersättning. I princip innebär den att lönen från beredskapsarbetstiden och utbildningsbidraget under utbildningstiden kombineras till en månatlig ersättning. Det var en av de viktiga punkterna i framställningen, och den sade alltså regeringen ja till. När det gäller statsbidragen har kommunen naturligt nog fått de normala statsbidragen på 75 20 för beredskapsarbete. Det innebär att Örebro Nr 111 behandlas på samma sätt som alla andra kommuner som driver olika former av försöksverksamhet. Regeringen begränsade försökstiden i Örebro till att längst sträcka sig till den 15 augusti 1980 av det skälet att vi, vilket Helge Hagberg också nämnde, förbereder en proposition om hur vi skall kunna få till stånd en utbildning för ungdomar förlagd till arbetsplatserna. Vi kommer inom kort att lägga fram ett förslag om hur denna utbildning skall konstrueras. I det sammanhanget får vi också ta upp konstruktionen av och resurserna för Örebroprojektet. Det är väl bra om vi läser regeringens förslag innan vi tar en debatt på den punkten. Allra sist vill jag, herr talman, säga att Örebro kommun har gjort många goda insatser och tagit fina initiativ för att ge ungdomar jobb. Det vill jag gärna ge den kommunen en eloge för. Och vi har alltså, på de villkor som jag här har redovisat, från regeringens sida sagt ja till denna framställning från Örebro kommun.

Herr talman! Jag tackar på Örebro kommuns vägnar för elogen från arbetsmarknadsministern. De oklarheter som tycks föreligga är inte enbart koncentrerade till det som jag tagit upp i min fråga. Även i t.ex. Västernorrlands län har det varit aktioner för att sätta i gång projekt. De har också belagt att åsikterna är negativa till projekt av den sort som man haft i Örebro. Om det nu på kort sikt är ett ja är det tillfredsställande. Men om man läser vidare i andra tidningar — tyvärr är det dem vi har att tillgå — finner man att det står att det kommer en ny proposition. Den propositionen kanske sopar bort både detta projekt och mycket annat, och då är det illavarslande. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern ser till att något sådant icke kommer till stånd.
Herr talman! Jag har refererat till de handlingar som finns i detta ärende, om hur Örebro kan bedriva försöksverksamhet för att ge ungdomar sysselsättning, och jag tror att det är de som måste vara helt avgörande för hur bedömningen skall ske. Jag vidhåller att om man går efter dem så är det ett ja. Men har Örebro önskat något högre bidragsprocent än vad vi medgivit i andra kommuner är det en sak för sig. Att vi har behandlat kommunerna lika tror jag Helge Hagberg har respekt för. När det gäller möjligheten att bedriva verksamheten är det ett klart ja från regeringens sida. Får jag bara säga till Helge Hagberg beträffande det kommande förslaget, som han tar upp som en andra del i debatten i dag, att det inte alltid är kostnaderna som är avgörande för insatsernas kvalitet och omfattning. Det som är dyrt är inte nödvändigtvis alltid det bästa.

Herr talman! Läget på arbetsmarknaden har förbättrats klart under det senaste året. Efter de svåra åren från 1977 till 1979 kan vi nu konstatera att arbetslösheten har minskat, att antalet lediga platser ökar och att sysselsättningen är högre än för ett år sedan. Det är glädjande att kunna göra dessa konstateranden. Jag skall, herr talman, försöka att ge en beskrivning av hur vi socialdemokrater tycker att den här situationen borde utnyttjas. Mina kamrater i utskottet kommer senare att gå in på de olika reservationerna. Jag koncentrerar mig på reservation nr 1. Vi föreslår i reservation nr 1, liksom i vår januarimotion, att den nuvarande starkare efterfrågan på arbetskraft utnyttjas för det första till att förbättra situationen för de människor som är mest utsatta på arbetsmarknaden. För det andra menar vi att den här perioden skall användas för att få i gång den långsiktiga planeringen av sysselsättningspolitiken. Den relativt gynnsamma situation som vi är i bedöms tyvärr allmänt bli ganska kortvarig. Det finns många oroande prognoser för vad som kommer att hända under hösten. De pekar i stort sett alla på att det, inte minst för ungdomarna, kommer att bli besvärligare. Dessutom är det ju så, att även om situationen i landet som helhet är relativt gynnsam finns där ändå stora problem. Arbetslösheten är ojämnt fördelad. Bland invandrare och bland handikappade är den mycket hög. Det finns stora regionala skillnader som vi inte har lyckats upphäva. Arbetslösheten i vissa delar av landet är förfärande stor. Som jag sade måste vi nog tyvärr vänta oss att situationen framemot hösten blir än besvärligare. Då kommer svårigheterna att öka för de handikappade, för de unga, för dem som är osäkra och som inte har yrkesutbildning och yrkeserfarenhet bakom sig. Vi måste därför ta chansen att nu ge dem ett fotfäste på den reguljära arbetsmarknaden. Vi får inte förspilla de möjligheter vi har just nu. Vi menar att en del av den politik som regeringen har fört under denna relativt gynnsamma period har haft felaktiga utgångspunkter. Det talas ofta om behovet av en bättre anpassning mellan arbetssökande och lediga platser, och visst är det nödvändigt att en sådan anpassning sker. Men vi menar att regeringen och de borgerliga partierna i det sammanhanget utgått ifrån en människosyn som är oss fjärran. Man tycks mena att förutsättningen för att människor skall vilja ta ett arbete är att de mer eller mindre tvingas till det. I det perspektivet kan man bl.a. se frågan om ersättningen från arbetslöshetskassorna, en fråga som Sune Johansson kommer att ta upp senare. Vi menar att tvångsåtgärder inte är det viktiga. Utgångspunkten för oss är i stället att människorna vill ha ett förvärvsarbete och att vi måste utforma arbetsmarknaden och de arbetsmarknadspolitiska hjälpmedlen utifrån detta. Vi socialdemokrater är helt övertygade om att viljan att få ett arbete är mycket stark. Vi menar att detta gäller även för de ungdomar som man i dag kanske upplever som passiva och ointresserade. Man vet från många olika verksamhetsförsök, bl.a. inom ramen för sysselsättningsutredningens arbete, att när man kommer de här ungdomarna inpå livet så finner man att de helst av allt vill få ett jobb. Vi behöver arbetsförmedlare som har tid både för kontakten med den enskilde arbetssökanden och för kontakten med arbetsgivarna ute på arbetsplatserna. Vi anser att man får igen de pengar som man satsar på en effektiv arbetsförmedling. Mina kamrater kommer alltså att senare i debatten presentera åtgärder som vi menar skulle medverka till att vi kunde utnyttja den här relativt gynnsamma situationen på arbetsmarknaden till att ge just de svaga grupperna en tryggad sysselsättning. Det andra område som vi socialdemokrater anser att regeringen verkligen borde ha ägnat sig åt är den långsiktiga sysselsättningsplaneringen. Tyvärr har vi från den borgerliga majoritetens sida inte mött något egentligt intresse för att diskutera de långsiktiga frågorna. Man lägger problemen åt sidan. Vi beklagar det. I april förra året kom sysselsättningsutredningen med sitt slutbetänkande. Det har sedan remissbehandlats. Många remissinstanser har lagt ner ett väldigt arbete, och vi tycker att det är märkligt att regeringen inte med kraft gripit sig an uppgiften att utarbeta en samlad sysselsättningspolitik för framtiden. Visst är det riktigt att en del remissinstanser har kommit in med sina svar nu under vintern. Men nog borde väl regeringen ändå kunna komma med sitt förslag, så att riksdagen kan behandla det i år. Visst är det så att sysselsättningsutredningen i vissa avseenden är ganska allmän i sina formuleringar och att somliga saker måste utredas vidare. Men det är inte heller något skäl för att skjuta på det hela. Det borde egentligen vara precis tvärtom. Och visst är det så att en del förslag som sysselsättningsutredningen kommer med är kontroversiella. Men sådant tillhör ju politikens vardag, och det är en regerings uppgift att försöka lotsa fram förslag ur kontroversiella synpunkter. Ett annat skäl för att regeringen inte kommer med något förslag nu anges vara att det måste ske en samordning mellan de olika departementen, eftersom också Bjurelkommissionens betänkande skall ligga som underlag för den samlade sysselsättningspropositionen. Det betänkandet har ju fått namnet Vägar till ökad välfärd. Egentligen är det bra cyniskt, eftersom ju kommissionen i mycket ifrågasätter hela det svenska välfärdsbygget. Bjurelkommissionen föreslår bl.a. att man skall begränsa de selektiva insatserna från statens sida. Vår mening är tvärtemot att det är alldeles nödvändigt att man för att kunna förverkliga väsentliga mål för vår politik, bl.a. den fulla sysselsättningen, i hög grad måste bygga på riktade åtgärder. Det gäller möjligheterna att klara den regionala balansen, strukturomvandlingens genomförande, speciella problem i olika branscher och möjligheterna att klara en bra sysselsättning även i tider då priserna stiger. En hel del av de argument som används av Bjurelkommissionen känner vi mycket väl igen. De har inte bara under det här århundradet utan även under 1800-talet använts mot alla former av utjämningspolitik. Jag vill ställa en fråga till statsrådet Wirtén, och jag hoppas att jag får ett klart svar. Frågan lyder: Är det sysselsättningsutredningens synsätt eller Bjurelkommissionens som skall ligga till grund för regeringens arbete med förslaget om en samlad sysselsättningspolitik? Arbetsmarknadssituationen är, som jag sade förut, bättre än tidigare, men vi vet ändå alla att vi har djupgående problem som vi måste ta itu med. Visserligen kan vi nu glädja oss åt att industriinvesteringarna inte längre visar minustecken. Men vi har väldigt mycket att ta igen från de år då minskningen av industriinvesteringarna var förödande stor. Låt mig påminna om att industriinvesteringarna i byggnader och anläggningar 1979 var uppe i knappt hälften av 1975 års nivå. Vi har problemet med de snabbt ökande energipriserna, och vi måste på allvar börja att ta itu med hushållningen med energi och omställningen till de nya energikällorna. Många andra länder konkurrerar i dag effektivt med svenska produkter. Den konkurrensen kommer vi naturligtvis att i framtiden få möta på nya områden. De låga industriinvesteringarna under flera år har gjort att vi kommer att ha sämre förutsättningar att möta konkurrensen än vad vi skulle ha haft, om industriinvesteringarna legat på en bättre nivå. Här finns alltså mycket som vi måste ta igen, mycket som vi måste planera för. Den brist på tilltro till framtiden som finns i det svenska samhället måste vändas i optimism. Socialdemokraterna menar att sysselsättningsfrågorna måste ses som en helhet. Samhället och samhällsekonomin är en helhet som kräver att alla delar fungerar, och därför behöver vi en samlad sysselsättningspolitik som kan möta framtidens problem. Vi beklagar att man från regeringens och den borgerliga majoritetens sida vill skjuta de här frågorna framför sig. I reservation nr 1 kräver socialdemokraterna att propositionen om den samordnade sysselsättningspolitiken läggs fram i så god tid att den kan behandlas av riksdagen under det här året. Sammanfattningsvis, herr talman, vill vi från vår sida med tillfredsställelse konstatera att läget på arbetsmarknaden nu är bättre än vad det har varit under de senaste åren. Vi säger då: För det första, utnyttja den här tiden för att ge de människor som har den allra svagaste positionen på arbetsmarknaden en verklig chans att få ett rejält fotfäste där! För det andra, utnyttja den här tiden till förberedelser för att möta de problem som vi vet kommer relativt snabbt!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

Herr talman! Arbetsmarknadspolitiken är utformad som storfinansens och marknadsekonomins soptunna och lydiga hjälpreda. Inom arbetsmarknadspolitikens ram får statsmakterna ta reda på de misslyckanden som vårt ekonomiska system ständigt producerar: arbetslöshet bland ungdomar, kvinnor, invandrare och även bland de grupper som traditionellt har stadigvarande arbete. Systemet producerar utslagning och utstötning från arbetsmarknaden och handikappade som inte har något värde på arbetsmarknaden. Enligt arbetskraftsundersökningarna har vi under en tid av ett år fått 85 000 fler sysselsatta än tidigare. Av denna ökning svarar deltidsarbetena för 57 000. Enligt AKU har för första gången sedan 1976 antalet fullgjorda arbetstimmar per vecka ökat. Ökningen är 600 000 arbetstimmar per vecka, vilket omräknat ger 15 000-16 000 heltidsarbeten. Det är den ökning vi har haft på ett år. Denna mycket måttliga ökning av arbetsinsatsen skall ses mot bakgrund av det förhållandet att Sverige har varit inne i en högkonjunktur, en högkonjunktur som i ett längre perspektiv endast är en krusning på ytan i den ständiga utförsbacke vi är i. Den s.k. högkonjunkturen är alltså bara en liten våg, och vi kan inte se någon annan, större våg som kommer därpå. Och när vi i en framtid får en lågkonjunktur kommer det att fresta mycket hårt på sysselsättningen. Vad har vi då långsiktigt att vänta? Vi vet att vi har en nedgång i industrialiseringsprocessen, utslagning av hela branscher, som inte kompenseras av någon ny satsning av betydelse. Arbetsmarknadspolitiken, som den nu utformas, kommer framöver att få ta reda på mycket av resterna från denna process. Arbetsmarknadspolitiken är inte offensiv och inspirerar alltså inte till något verkligt nyskapande. I stället är den underordnad storfinansens och marknadsekonomins villkor. Jag förstår att utskottets ambitionsnivå är uppnådd, eftersom man skriver: ”De arbetsmarknadspolitiska insatserna ligger trots det relativt goda sysselsättningsläget på en hög nivå.” Detta tyder på att förhållandena stämmer med ambitionsnivån i utskottet — om det är dess helhet eller inte framgår varken av utskottsbetänkandet eller reservationerna. Men att döma av Anna-Greta Leijons anförande finns det tydligen anmärkningar mot den långsiktiga politiken. Är då sysselsättningsläget så väldigt bra och på en så hög nivå som utskottet säger? Drygt 80 000 är arbetslösa, 150 000 är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vidare finns förtidspensionärer, som till stor del är utestängda från arbetsmarknaden på grund av brist på lämpliga jobb. Om vi räknar samman siffrorna finner vi att ungefär en halv miljon människor ställs utanför den reguljära arbetsmarknaden, och det behövs verkligen krafttag för att bryta den utveckling som är på gång. Vi måste göra allvar av parollen arbete åt alla, ge den en verklig innebörd. Det finns alla skäl i världen att understryka kravet i motionen 1817, nämligen att riksdagen skall uttala att rätten till arbete skall gälla oavsett handikapp. Arbetsmarknadspolitiken fungerar nu som tidigare som en akutbehandling. Man skall rädda människor så att de inte avlider, i stort sett. Ett aktionsprogram saknas, som skulle kunna undanröja orsakerna till den nuvarande arbetslösheten, utslagningen, utsorteringen. I huvudsak överlämnar regering och riksdag till storfinans och marknadskrafter att svara för sysselsättningen — och även dess villkor. Skall insatserna inom arbetsmarknadspolitiken bli verkningsfulla på längre sikt måste de intimt förknippas med åtgärder mot utslagning; man måste tackla hela arbetslöshetsproblemet. IT utskottsbetänkandet finns en skrivning med anledning av vpk-motionen 219. Utskottet har där intagit en mycket avvisande attityd. Kraven i det programmet är för vittomspännande, för allmänt formulerade, och problemen skall angripas konkret, säger utskottet. Låt oss då granska det program som vpk föreslår i sin motion och som utskottet inte vill ha en diskussion om utan vill avfärda ganska kortsiktigt: 1. Målsättningen för alla samhälleliga åtgärder måste vara att garantera alla människor rätten till ett arbete oberoende av ålder, kön, handikapp eller utbildning. Det måste också röra sig om ett arbete som är anpassat till vars och ens förutsättningar. Arbetsmiljön måste vara sådan att arbetet inte medför några hälsorisker. Med stöd av denna målsättning måste således alla åldersoch förtidspensionärer garanteras rätten att stå kvar i resp. återvända till arbetslivet. Men det viktiga med denna punkt är att målsättningen skall vara kompromisslös — att man inte kan tumma på den. I debatten tummar man på målsättningen om rätten till arbete utifrån ekonomiska krav och att man inte vill göra någon fördelning i samhället. Vi kommer säkert att få höra av arbetsmarknadsministern, när han kommer upp, att vi har svårigheter och inte kan förverkliga den här målsättningen. Då undrar man: Vad skall vi då med målsättningen till, när man gör mängder med undantag och inte kompromisslöst kan utgå från den? 2. Vi måste satsa på ungdomarna. Vi måste hindra utslagning av dem. En riksomfattande garanti för alla ungdomars rätt till arbete eller meningsfull utbildning måste skapas. Till det allra viktigaste för framtiden hör att vi gör något i detta avseende. Kan samhället inte göra något — utskottet anvisar inte någon väg — måste man fundera över vad den första målsättningen har för värde. 3. En allmän arbetstidsförkortning får inte skjutas på framtiden utan bör genomföras nu. Ingen samtidig höjning får ske av arbetsintensitet och arbetstakt. Förkortningen av arbetstiden måste kompenseras genom nyanställningar. Samhällsekonomiskt är detta en lönsam reform eftersom den, rätt genomförd, öppnar arbetsmarknaden för grupper som i dag står utanför. Vi vet att vi har en teknisk utveckling på arbetsmarknaden som kommer att skapa oerhörda problem. Om den hämningslöst får genomföras, kommer den att skapa enorma arbetslöshetsproblem. Jag tänker på datateknikens användning, robotiseringen och den ensidiga produktionen. Vad har nu utskottet att säga till det här? Utskottet säger att detta behandlas på andra håll i riksdagens arbete. Men vad vill utskottet möta denna utveckling med? Utskottet svarar i stort sett att det är ekonomiskt omöjligt att göra något. Men återigen: Vad har vi målsättningen till? Vad skall vi skapa? 4. Målsättningen att skapa arbete för alla måste genomsyra hela industrioch näringspolitiken. En varierad arbetsmarknad måste vara den viktigaste utgångspunkten för de beslut som fattas för hela industripolitiken. Genomgående måste strävan vara att skapa nya samhällsägda industrier med inriktning på vidareförädling och alternativ produktion. Samhällsfonder eller fonder i någon form under lönearbetarnas kontroll är ett sätt att skapa investeringsmedel. Det är mot bakgrund av detta som vi skall se utskottets bedömning att marknadskrafterna får styra. Men ändå har vi en strukturomvandling som är enorm. Man håller på att flytta Norrlands gränser och Norrlands problem allt längre söderut. Det ser vi som befinner oss i den mellansvenska regionen. Varv, stål, teko, skog, papper, massa, den offentliga sektorn — allt är utsatt för attacker i dag. Man måste fråga sig: Hur skall vi kunna förverkliga målet arbete åt alla, när vi har denna utveckling men ingen offensiv kamp mot den? 5. En bred offensiv måste sättas in mot olika typer av arbetsmiljörisker.

I alla dessa frågor vet vi att vi har ett motstånd från samma människor som säger att de vill ha arbete åt alla. Men de som inte klarar av de här kraven utan slås ut, var skall de få jobb på en reguljär arbetsmarknad? 6. Man måste också se till att de företag som har hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro tvingas att betala det genom t.ex. höjda arbetsgivaravgifter. 7. Arbetsförmedlingarnas verksamhet måste förstärkas. Obligatorisk arbetsförmedling bör genomföras i hela landet. Främjandelagen måste göras tvingande också i praktiken. Den yrkesinriktade rehabiliteringen och arbetsvården måste förstärkas och utformas så att inga grupper på förhand undantas från verksamheten. 8. Ekonomiska hjälpformer vid långvarig arbetslöshet får inte utformas på ett sådant sätt att en återkomst till arbetslivet försvåras och arbetslösheten döljs under några individuella diagnoser. En genomgripande översyn bör därför göras av det nuvarande systemet med långtidssjukskrivning och förtidspensionering. Vi måste ha ett ersättningssystem som ger trygghet vid arbetslöshet. 9. En stor del av samhällets vårdapparat går till attack mot orsakerna till utslagningen. Både socialvård och sjukvård måste därför på ett helt annat sätt än nu medverka till den arbetsrehabilitering som behövs. 10. Vi måste på allvar ta i mot neddrogning, missbruk av alkohol, lugnande mediciner och narkotika, som är utslagningens följeslagare, så att det av ett sådant heltidsprogram verkligen skulle kunna bli en effekt. Det är alltså de tio punkter som vi föreslår men som är för vittomspännande och tydligen inte har någon relevans i utskottsledamöternas sätt att tänka när de skall behandla anslagen. Man har inte ens bemödat sig om att peka på några utvecklingsvägar annat än att tydligen marknadskrafterna skall ta i det här, och man hoppas att de skall ge sysselsättning någonstans. Den grupp som kanske drabbas värst på arbetsmarknaden är de handikappade. Läget för dem ljusnar inte precis, trots att insatser har gjorts av riksdagen. Detta bekräftar bara det allvarliga sysselsättningsläget och de omänskliga krav som ställs på våra handikappade för att de skall kunna få arbete och sysselsättning. Det är utifrån detta som det uttalande bör ses som vi föreslår i motion 1817, att riksdagen kompromisslöst fastslår att rätten till arbete för alla skall gälla oavsett handikapp. Utslagningen av handikappade från arbetslivet avspeglar sig direkt i antalet förtidspensionerade. Vi vet att den skaran ökar — den plussas på för varje månad och år. Förtidspensioneringen har blivit ett sätt att lösa arbetsmarknadspolitiska problem. Man försöker därigenom köpa sig fri från skyldigheten att ordna arbete åt alla. Vi måste vända på den utvecklingen och istället få ett annat system, där man ser till att de handikappade får ett arbete och där man i andra former ordnar ersättningsfrågan, t.ex. genom en allmän arbetslöshetsförsäkring, så att människor inte blir förtidspensionerade eller slussas ut från arbetsmarknaden och därmed är borta. Det är kanske en av de viktigaste åtgärderna för att bekämpa det nuvarande systemet. En trygghetsfaktor för de arbetslösa och dem som befinner sig i utbildning är att de får en rimlig inkomst. Arbetslöshetsförsäkringens dagpenningklasser måste ändras så att 220 kr. blir den högsta klassen och de nuvarande två lägsta stryks. Vi är inte heller negativa till det socialdemokratiska förslaget om att man kan öka den högsta klassen till 230 kr. Likaså måste det kontanta arbetsmarknadsstödet ökas kraftigt. Vi föreslår 120 kr. per dag. Att detta enligt utskottet skulle vara felaktigt, eftersom det inte skulle överensstämma med den lägsta dagpenningklassen inom arbetslöshetskassorna, tycker vi inte är något argument för att hålla framför allt ungdomarna på en låg ekonomisk nivå. Vi föreslår även att utbildningsbidragen höjs och att 175 kr. skall vara det bidrag den får som inte har större ersättning från A-kassan samt att stimulansbidraget vid arbetsmarknadsutbildning höjs till 30 kr. per dag. Herr talman! Arbetsmarknadspolitiken kommer under lång tid att vara betydelsefull — inte på grund av sitt nuvarande innehåll och sin inriktning, utan därför att det nuvarande sättet att bedriva arbetsmarknadspolitik ändå kommer att undanröja de värsta effekterna av den kapitalistiska ekonomins misslyckanden. Men arbetsmarknadspolitiken skulle kunna vara insatt i en offensiv industripolitik, med kamp mot utslagning och utstötning, och den skulle kompromisslöst kunna hävda principen om rätt till arbete. Den skulle också kunna vara ett bra redskap mot arbetslösheten och utslagningen, som är så beklämmande. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-motioner.

Herr talman! Regeringens förslag till insatser för arbetsmarknadspolitiken under nästa budgetår bygger på mycket hög ambitionsnivå. Det framgår av sammanfattningen i det betänkande vi nu behandlar att det till arbetsförmedling, arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten, arbetslöshetsersättningar, stöd åt arbetshandikappade m.m. föreslås ett anslag på över 10 miljarder kronor. De arbetsmarknadspolitiska insatserna ligger alltså högt trots det relativt goda sysselsättningsläget. I januari i år var ca 150 000 personer föremål för arbetsmarknadsåtgärder av olika slag. Orsaken är bl.a. den struktur som arbetslösheten har. Därtill kommer att de arbetssökandes förutsättningar och önskemål inte alltid stämmer med arbetsgivarnas önskemål och krav. Under fjolåret förbättrades situationen på arbetsmarknaden. Det var fler sysselsatta än någonsin. Under fjärde kvartalet var det 85 000 fler människor i arbete än ett år tidigare. Visserligen var större delen deltidsanställda, men för första gången på flera år ökade antalet heltidssysselsatta. De nya arbetena kom främst inom den offentliga sektorn, men även sysselsättningen i industrin ökade — f. ö. för första gången sedan 1974. Ökningen av industrisysselsättningen uppgick till ungefär 20 000. Den relativt låga arbetslösheten ger också en bild av det förbättrade arbetsmarknadsläget. Enligt AKU var 1,8 90 av arbetskraften utan arbete under fjärde kvartalet i fjol mot 2 Zo vid samma tidpunkt 1978. Internationellt sett är det ju utomordentligt låga siffror. Men som Anna-Greta Leijon påpekade är arbetslösheten ojämnt fördelad, och den är större bland ungdomar och kvinnor än bland befolkningen i dess helhet. Därtill kommer de regionala skillnaderna som innebär att skogslänen har en arbetslöshet som är ungefär dubbelt så hög som t.ex. storstadslänens. Positivt är också att antalet lediga platser har ökat, I februari i år hade vi över 66 000 lediga platser — en ökning med mer än 20 000 jämfört med februari förra året. Sysselsättningen på sikt är svår att bedöma, och många prognoser pekar på ökade svårigheter, särskilt då för ungdomen. Utskottet stryker därför under vad som sägs i propositionen om att det är angeläget med en fortsatt hög arbetsmarknadspolitisk beredskap. Jag tror att det är en riktig inställning och inte ett utslag av uppgivenhet, som Lars-Ove Hagberg försökte göra gällande. Om nu arbetsmarknadsministern har en hög ambition när det gäller arbetsmarknadspolitiken, så torde samma sak kunna sägas om många ledamöter av denna kammare. De många motioner som behandlas i betänkandet bär vittnesbörd om det. Flertalet motioner har som utgångspunkt den betydande enighet som råder och som varit en bärande linje under många år när det gäller svensk arbetsmarknadspolitik. Beträffande många motioner kan man närmast säga att det är angelägna saker som stryks under eller på nytt aktualiseras — låt vara att frågorna som regel är under beredning eller att frågornas lösning är i vardande. Av det skälet avvisas många motionsyrkanden. I den 65 punkter långa hemställan har utskottet på två punkter gått motionärerna till mötes. Det gäller den socialdemokratiska partimotionen 994 där man begär att frågan om utbildningsfonder i företag skall utredas. Vi hade förra året ett liknande krav, som vi för vår del avstyrkte på grund av att frågan var under prövning. Men det skall medges att direktiven till den åsyftade utredningen inte hade den klarhet i texten som det fanns skäl att kräva, och därför har utskottet enhälligt tillstyrkt det yrkandet. Enighet råder i utskottet om att tillstyrka ett par andra motionsyrkanden, som tar upp den nya anställningsformen med lönebidrag till arkivarbetarna. Det skall ses som ett understrykande av fjolårets beslut, eftersom den reformen bl.a. syftar till att stärka arbetshandikappade på arbetsmarknaden, Det beslutet står vi fast vid. När det gäller bidragssystemet för och stödet till de organisationer som har arbetsgivaransvar på det området har vi sagt — det gjorde vi redan förra året — att om det blir bekymmer för organisationer och på liknande håll får man från samhällets sida vara beredd att kompensera en sådan svårighet. Vårt uttalande i betänkandet utmynnar i att regeringen nogsamt följer utvecklingen och redovisar sina iakttagelser för riksdagen. När det i övrigt gäller det omfattande förslaget om den kommande arbetsmarknadspolitiken har utskottet slutit upp bakom regeringens förslag. Att man från socialdemokratiskt håll har ett tiotal reservationer förtar inte intrycket av att utskottet uppvisar en stor enighet i vad gäller de grundläggande principerna för arbetsmarknadspolitiken. Vänsterpartiet kommunisterna behandlar i sin motion 219 utslagningen och den sociala utstötningen. Det gäller allvarliga företeelser, som att människor på grund av alkoholeller narkotikamissbruk slås ut i förtid från sina arbetsplatser eller över huvud taget aldrig släpps in i arbetslivet. Vpk sätter i motionen in detta i mycket breda perspektiv, och som en följd av det kommer deras åtgärdsprogram att täcka vida fält. När det gäller att komma till rätta med så djupgående problem måste man fråga sig vad det kan vara för nytta med att göra allmänna programmatiska uttalanden. I stället bör man ge sig i kast med problemen på politikens olika områden. Detta är egentligen också vad vpk självt menar, för som utskottet påpekar har vpk tagit upp flera av de frågor som berörs i åtgärdsprogrammet i andra motioner, där man utförligt belyser behovet av de aktuella åtgärderna, t.ex. beträffande arbetstidsförkortning, ackordsoch skiftarbete samt alkoholoch narkotikapolitiken. Dessa frågor behandlas dock icke av arbetsmarknadsutskottet utan av socialutskottet, och det är en av orsakerna till att vi har givit en relativt kort behandling av den uppräkning som vpk presenterat i sitt punktprogram. Herr talman! Eftersom talarlistan ger vid handen att många kommer att gå in häri debatten och kommentera de olika reservationerna, skall jag nöja mig med att kommentera ett fåtal. I reservation 1 riktar socialdemokraterna in kritiken mot den aviserade tidpunkten för en sysselsättningspolitisk proposition. Motionärerna anser att arbetet i kanslihuset bör organiseras så att förslag kan föreläggas riksdagen redan detta kalenderår. När det gäller sysselsättningspolitikens framtida inriktning vill jag framhålla att den har övervägts av sysselsättningsutredningen under flera år. Resultatet publicerades förra året. Betänkandet har remissbehandlats, och i budgetpropositionen anmäls att en proposition i ämnet planeras bli framlagd under det kommande budgetåret. Från utskottsmajoritetens sida har vi inte kunnat instämma i de kritiska synpunkter som socialdemokraterna anför. Vi menar att ett utarbetande av riktlinjer för den framtida sysselsättningspolitiken är en viktig uppgift som kräver ingående överväganden. Utredningen har lagt fram ett omfattande material som under åtskilliga månader övervägts av remissinstanserna. Remisstiden utgick vid senaste årsskiftet. En del remissinstanser hade dock icke kommit in med sina yttranden förrän så sent som i februari i år. Vi som tillhör utskottsmajoriteten menar att det inte är rimligt att hasta fram utarbetandet av en proposition som kommer att omspänna flera departements ansvarsområde. Utredningen har, som jag nyss sade, arbetat i flera år. Utredningsförslagen var allmänt hållna, och det krävs ytterligare bearbetning innan man kan ta ställning till dem. Utredningens slutsatser och förslag är dessutom av kontroversiell natur, och intressant är att notera att parterna på arbetsmarknaden hade en hel del kritiska synpunkter i sina remissvar. Den bärande tanken i sysselsättningsutredningen är att den offentliga sektorn skall öka kraftigt. Vi vet att detta inte är ett realistiskt synsätt. TCO anför också i sitt yttrande att man tyvärr saknar en klar analys i utredningen av de ekonomiska förutsättningarna för en sysselsättningsökningi den offentliga sektorn. Jag vill vidare peka på vad som står i det senaste numret i Dagens Industri, som kom för ett par dagar sedan. Där säger Metalls andre ordförande Stig Malm att den offentliga sektorn inte får växa mer. Det är mot denna bakgrund förvånande, herr talman, att socialdemokraterna tycks mena att sysselsättningsutredningens förslag i stort sett kan överföras direkt i en propositionstext. När man läser reservationen finner man att de socialdemokratiska ledamöterna har utomordentligt stora förväntningar på den sysselsättningspolitiska propositionen. Man talar om en samordning av handlandet inom ett stort antal verksamhetsområden. Det gäller den ekonomiska politiken, finanspolitiken och näringspolitiken, och det skall också gälla energipolitiken, investeringar och branscher jämte byggnadsverksamhet samt forskningsoch utbildningspolitik. Och man säger att detta måste formas med utgångspunkt i en framtidsinriktad strategi, där det politiska ställningstagandet kan inordnas i ett system av samverkande åtgärder för utveckling, sysselsättning och regional balans. Ja, herr talman, det är mycket långtgående krav som tarvar noggranna överväganden. Anna-Greta Leijon sade att nu måste detta med kraft presenteras. Även utskottsmajoriteten är av den uppfattningen att ambitionsnivån skall vara hög. Det är därför vi anser det orealistiskt att ha en proposition färdig inom loppet av några få månader. Vi noterar emellertid att socialdemokraterna har revat seglen en hel del. Jag tyckte att Anna-Greta Leijon också tonade ner sitt anförande föredömligt. Nu nöjer man sig i reservationen, till skillnad från motionen, med att få en proposition till hösten. Ja, det är möjligt det kan bli så, men för oss i utskottsmajoriteten är det viktigast att vi får en väl genomarbetad proposition, och därför är vi till freds med löftet att en proposition läggs fram under det kommande budgetåret. I reservation 2 återkommer socialdemokraterna till frågan om samhällskontroll vid nedläggning av företag. Man vill att regeringen skyndsamt skall lägga fram förslag till lagstiftning i ämnet. Från utskottets sida har vi erinrat om att det redan finns ett regelsystem om information mellan företag och samhälle vid driftinskräkningar. Enligt främjandelagen skall arbetsgivare som avser att genomföra driftinskränkning varsla länsarbetsnämnden i vederbörande län. En förutsättning är att minst fem arbetstagare berörs av inskränkningen. Detta varsel, som kan medföra uppsägning, skall lämnas två till sex månader i förväg beroende på hur många arbetstagare som är berörda. Utskottet vill för sin del inte bestrida att det kan finnas skäl för ett ökat rådrum för att ge samhällets organ bättre möjlighet att påverka utvecklingen, men hur det skall gå till är emellertid ett komplicerat juridiskt och ekonomiskt problem — en uppfattning som inte bara utskottet står för utan också sysselsättningsutredningen hade. I sitt slutbetänkande föreslog man att den frågan skulle utredas, och eftersom utredningen remissbehandlas och arbetet pågår i regeringens kansli på en proposition på grundval av den utredningen har vi avstyrkt detta socialdemokratiska motionsyrkande. Vi har även hänvisat till att frågan om det s.k. rådrumsstödet utretts inom departementet, och även de förslagen måste självfallet prövas. I propositionen föreslås att arbetsmarknadsverket skall tillföras ytterligare 100 tjänster. Kommunisterna har yrkat på att antalet nya befattningar utöver detta skall öka kraftigt, och socialdemokraterna föreslår att AMS tillföres 300 tjänster utöver regeringens förslag. Jag vill erinra om att verket under 1970-talet fått medel för ca 2 100 tjänster för att förstärka den egentliga platsförmedlingen. Innevarande budgetår har AMS tilldelats ett större antal tjänster än någonsin. Detta har skett ett budgetår då Sveriges ekonomi varit utsatt för mycket svåra påfrestningar. Om man jämför med det goda året 1974 t.ex., finner man att AMS fick färre tjänster ett sådant år, fast det då rimligen kunde ha varit mycket lättare att expandera. Vi anser att det nuvarande budgetläget inte ger utrymme för samma snabba ökning som hittills under den senaste tioårsperioden. En sådan ökning är inte heller enligt vår uppfattning lämplig mot bakgrund av det arbete som pågår för att se över olika funktioner inom verket. Dessutom sker förstärkning också med en fortsatt satsning på den datatekniska utrustningen, och vi får heller inte glömma bort att arbetsmarknadsverket trots allt förmånsbehandlas i förhållande till övrig statlig förvaltning inte bara med personal utan också med teknisk utrustning. På ett annat område bjuder också kommunisterna och socialdemokraterna över budgetförslaget, och det gäller dagpenningbeloppen inom arbetslöshetsförsäkringen. Det som är speciellt noterbart i sammanhanget är kanske inte det högre budet utan fast mer den konstruktion som socialdemokraterna förordar för att betala den ökade utgiften. Skulle riksdagen följa den socialdemokratiska reservationen skulle det statliga budgetunderskottet kraftigt öka, och det är någonting som man från socialdemokratiskt håll i andra sammanhang har varnat för. På en punkt i betänkandet har vi haft en mycket ingående diskussion med anledning av motionsyrkanden. Det gäller AMS egen regi i de nordligaste länen. Vi har sagt att det finns skäl att iaktta viss försiktighet med neddragningen av verksamheten i norr när det gäller egenregiarbetet med anledning av de särskilda problem som finns på arbetsmarknaden i norr. Vi slår också fast att avsikten med den här minskningen av egenregi inte är att minska den totala volymen beredskapsarbete i de nordligaste länen. Den finns det av flera skäl anledning att upprätthålla, och med den utgångspunkten och enigheten i utskottet är jag mycket överraskad av reservation 7, enligt vilken socialdemokraterna vill ta 50 milj.kr. från beredskapsarbeten för att föra över till annat anslag. Det innebär att vägarbeten som är arbetsmarknadspolitiskt motiverade skulle kraftigt reduceras, och det innebär ju generellt sett att sysselsättningssvaga regioner drabbas hårt, dvs. att det kommer att gå ut över bl.a. Norrlandslänen. Och det är därför förvånande att också norrlänningar står bakom den socialdemokratiska reservationen. Herr talman! Låt mig ta upp en punkt där utskottet är enigt och där vi har tagit upp ett problem som måste få en bättre lösning än i dag, och det gäller den bristande balansen mellan arbetssökande och lediga platser. Det är en debatt som också förts här i kammaren under den frågestund som föregick dagens ärendebehandling. Det finns ett betydande antal, ja ett växande antal, lediga platser, samtidigt som det i särskilda delar av landet råder en relativt stor arbetslöshet. Det problemet har aktualiserats, och vi har pekat på några orsaker till att situationen kan vara så här. Låt mig erinra om några av svårigheterna. Det har visat sig att omkring två tredjedelar av de lediga platserna står öppna endast för sökande med yrkesutbildning eller yrkesvana. Vidare bör vi komma ihåg att de lediga platserna är mycket ojämnt fördelade över landet. De många arbetssökande finns sällan i de s.k. heta områdena. Till det kommer att 40-45 96 av de arbetssökande är ungdomar som saknar yrkesutbildning eller arbetslivserfarenhet eller rent av bäggedera. Bland de arbetssökande finns lika stora grupper arbetshandikappade som invandrare med dåliga eller inga kunskaper i svenska språket. Drygt hälften av alla arbetssökande är kvinnor. På senare tid har den ökade efterfrågan på arbetskraft inom industrin inte heller nämnvärt underlättat kvinnornas situation. Vi vet att rekrytering av kvinnor till industriarbete fortfarande möter motstånd både inom företagen och bland kvinnorna själva. Det är en av arbetsmarknadspolitikens uppgifter att skapa balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Den här frågan har utretts mycket noggrant av bl.a. sysselsättningsutredningen, och vi anser därför i utskottet att någon särskild kartläggning just nu inte behövs. Däremot tror vi att det är viktigt att arbetsförmedlingen effektiviseras och att man genom utbildningsinsatser och på annat sätt förbättrar de arbetssökandes möjligheter att ta olika arbeten. Vi tror också att arbetsgivarna måste ge oss en mer realistisk information om arbetskraftens sammansättning, så att man kan anpassa kraven till den rådande situationen och genom personalpolitiska åtgärder öka möjligheten för olika arbetssökande att ta jobb. Vi har sagt att när vi har en ökad tillgång till lediga platser så är det rimligt och riktigt att arbetsförmedlingarna lägger större press både på arbetssökande och arbetsgivare att göra upp om anställningen. Och det har tagit sig uttryck i bl.a. ett ökat antal anmälningar till arbetslöshetsoch försäkrings kassor om att anvisad sökande avvisat arbete och därför avstängts från kassan. De avstängdas antal ökade med nära 50 96 under förra året. När det gäller aktiviteten gentemot arbetsgivarna så har det inletts en mer aktiv tillämpning av lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder för att förmå dem att anställa handikappade och äldre arbetssökande. Det är utskottets och min förhoppning att några av de åtgärder jag pekat på skall kunna förbättra resultatet. Däremot, herr talman, har vi enhälligt vänt oss mot uppfattningen i ett par motioner att en del arbetslösa, och särskilt ungdomen, föredrar att gå utan arbete och i stället uppbära kontant stöd. Faktum är att endast 53 26 av de arbetslösa ungdomarna i åldern 16-24 år uppbär kontant arbetsmarknadsstöd eller dagpenning från arbetslöshetskassan. Det innebär att nära hälften av de arbetslösa ungdomarna faller utanför den påstådda valfriheten mellan arbete och arbetslöshetsersättning. Och någon valfrihet skall inte heller föreligga enligt gällande regler. Inom utskottet är vi helt övertygade om att den överväldigande delen unga arbetssökande har en stark önskan att få arbete. Det finns svårigheter att skaffa fram jobb. I arbetsmarknadsverket har man tittat närmare på problemet. Man fann då bl.a. att endast en tiondel av de lediga platserna var aktuella för unga arbetssökande. Skälen skall jag inte gå närmare in på, men de är flera. Och som jag sade, det är en av arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgifter att undanröja hinder — hinder som i dag leder till att människor, inte minst unga, saknar arbete. Jag tror också att vi kan hjälpas åt på annat sätt. Vi kan medverka till en mera positiv syn på arbetets egenvärde. Det står inte i konflikt med kraven på förbättrad arbetsmiljö. Ett meningsfullt arbete borde vara en rättighet för alla, och i den delen är årets budgetproposition ett uttryck för att man vill nå det målet med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men vi får inte glömma bort att arbetsmarknadspolitiken ändå är ett komplement till en sund näringspolitik och till en god ekonomi. Arbetsmarknadspolitiken är dock det viktigaste instrumentet i en anpassning, en sammanvägning och en överbryggning av de svårigheter som i dag råder på arbetsmarknaden i vårt samhälle. Herr talman! Jag vill yrka bifall till samtliga punkter i utskottets hemställan.

Herr talman! Jag är glad över att Elver Jonsson tog upp detta med utbildningsfonder. Vi tycker det är bra att vi har fått igenom vårt krav på att frågan om utbildningsfonder skall utredas, och det hedrar Elver Jonsson att han redovisade att utskottet är kritiskt mot att regeringen tydligen hoppade över det avsnittet i vårt förra betänkande. Vad jag framför allt tänker ta upp i denna replik är emellertid frågan om den framtida sysselsättningspolitiken. Elver Jonsson menade att det är nödvändigt att regeringen får tid på sig för att utreda och ta ställning till dessa frågor. Vi tycker nog att vi har givit regeringen den tiden. När sysselsättningsutredningen en gång lade fram sitt första betänkande — det var i december 1975 — snabbade sig den socialdemokratiska regeringen så att den i slutet på våren 1976 kunde lägga fram ett förslag som behandlades under hösten. Vi är helt klara över att det var mycket mindre i omfång, men vi tycker inte att det borde gå så mycket långsammare för den borgerliga regeringen än för den socialdemokratiska. Det finns skäl att skynda på; vi ser orosmolnen hopa sig på arbetsmarknadens himmel. Vår oro för den framtida sysselsättningspolitiken gäller emellertid inte enbart detta med tidsaspekten utan också vad den här propositionen kan tänkas komma att innehålla. Elver Jonsson påminde om att vi tidigare i denna kammare har varit eniga om de grundläggande principerna för arbetsmarknadspolitiken. Därför är det så oroande att man nu talar så mycket om Bjurelkommissionen. Den har nämligen helt andra utgångspunkter. Är det dess synsätt som skall ligga till grund för sysselsättningspropositionen, kommer det tyvärr att bli slut med enigheten i denna kammare. Elver Jonsson var också kritisk mot sysselsättningsutredningen. Det är svårt, när man sitter i sin bänk, att höra de exakta formuleringarna. Jag skulle därför vilja fråga: Vad sade Elver Jonsson egentligen om den offentliga sektorn? Skulle den inte tillåtas öka i framtiden? Jag vill gärna ha ett klart besked på den punkten.

Herr talman! Det var väl inte så att jag har sett utskottet som uppgivet utan närmast som följsamt till den ekonomiska utvecklingen, till storfinansen och marknadskrafterna. Enligt Elver Jonsson skall utskottet förvalta det som blir över. Han anser tydligen att det är utskottets och kanske också regeringens sak att göra den avvägning i arbetsmarknadspolitiken som är möjlig. Det är en förnöjsam politik som Elver Jonsson återspeglar. På vad sätt anser Elver Jonsson då att vi skall klara målet arbete åt alla? Jag vill liksom Anna-Greta Leijon fråga Elver Jonsson: Var skall vi ha sysselsättningen i framtiden? Vilka medel skall vi tillgripa? Här har Elver Jonsson, vad jag kan förstå, helt dömt ut den offentliga sektorn som den som skall kunna expandera och skapa jobb. Då frågar man sig ju genast: Vad skall det bli inom industrin? Vad har Elver Jonsson att säga om den? Samtidigt sägs hela arbetsmarknadspolitiken vara ett led i att skapa arbete åt alla, den är en god väg och jag vet inte allt vilka lovord den här politiken fick. Då måste ju Elver Jonsson svara på frågan: Vad menar utskottet? Vad är det för väg? Sedan till de förslag som vi har lagt fram och som Elver Jonsson säger ligger nästan utanför utskottets kompetensområde. Men nog måste väl utskottet ta ställning till den verklighet som man försöker sätta in arbetsmarknadspolitiken i. Inte kan man väl bara avfärda förslagen med att de borde behandlas av ett annat utskott. Någon mening har väl utskottet ändå om utslagningen och dess effekter och i fråga om inriktningen av den utveckling som skall ske. Eftersom Elver Jonsson bara avvisar våra förslag, måste jag fråga: Vilken inställning har då Elver Jonsson och utskottet i övrigt till våra tro punkter? Är man beredd att tackla de sakfrågor som vi har tagit upp eller vill man avfärda dem? Vill Elver Jonsson biträda förslagen i annat sammanhang här i riksdagen? Det är ganska intressant i så fall, för det har verkligen att göra både med utslagningen och med arbetslösheten som helhet. En annan omständighet som oroar mig är att socialdemokraterna i sina reservationer och i sin argumentation blandar ihop några farliga saker. De säger på s. 57 om handikappfrågor: ”Effektiviteten i näringslivet måste vidareutvecklas och tekniken utformas med utgångspunkt i människornas egenskaper och villkor.” Jag vill verkligen fråga socialdemokratin: Vilka skall utforma denna effektivitet och teknik? Och vilka medel skall man ha?

Herr talman! Anna-Greta Leijon sade i sitt första inlägg att hon var ängslig för det som Bjurelrapporten bjöd på. Jag kan möjligen säga att jag är det också i en hel del avsnitt. Jag berörde inte den rapporten i mitt anförande, utan vad jag sade var att sysselsättningsutredningen trots att den hade jobbat iså många år ändå inte hade kommit fram till förslag som var så färdiga att de gick att översätta i propositionstexter. Förslagen är mycket allmänt hållna, och de är dessutom av kontroversiell natur. Remissinstanser, från både arbetstagaroch arbetsgivarsidan, har sagt att i utredningen finns mycket att bearbeta. TCO var, som jag nämnde, kritisk och sade bl.a. att utredningen saknar en klar analys över de ekonomiska förutsättningarna för en sysselsättningsökning i den offentliga sektorn. Jag refererade också vad en företrädare för LO hade sagt om sin tveksamhet till en ohämmad ökning av sysselsättningen inom den offentliga sektorn. Jag vill säga för att inget missförstånd skall uppstå att vi har naturligtvis områden där vi inte kan ge avkall på ökning av verksamheten. Det gäller bl.a. barnomsorgen och äldreomsorgen, för att nu ta ett par vitala exempel. Sedan det här med tempot när det gäller att få fram en proposition. Anna-Greta Leijon, som själv har skrivit propositioner på sin tid, borde ju veta att det inte kan vara så enkelt när det kommer in en så stor beställning som den socialdemokratiska reservationen innehåller. Det är ju inga dåliga grejer reservanterna begär — jag upprepar det, eftersom man kanske trott här i kammaren att det inte var så märkvärdiga saker. 1 reservationen sägs att det skall vara en samordning av handlandet inom ett stort antal verksamhetsområden: ”Riktlinjerna för den ekonomiska politiken, finanspolitiken, näringsoch branschpolitiken, energipolitiken, investeringspolitiken inkl. byggnadsverksamheten samt forskningsoch utvecklingspolitiken måste formas med utgångspunkt i en framtidsinriktad strategi, där politiska ställningstaganden kan inordnas i ett system av samverkande åtgärder för utveckling, sysselsättning och regional balans.” Detta behöver vi naturligtvis göra. Problemet är att det inte går att knäcka på några veckor, som jag ser det. Skall vi göra jämförelsen med tidigare propositioner, t.ex. 1975/76:211? Anna-Greta Leijon menade att den fick man fram snabbt. Ja, det fick man, men Anna-Greta Leijon fann sedan, när hon hamnade i utskottet, att den innehöll få konkreta förslag. Utskottet fick lägga ned betydande arbete på den propositionen för att få ett betänkande med litet mer substans i. Jag kan hålla med Anna-Greta Leijon om att både utskottsmajoriteten och socialdemokraterna självfallet har större krav på kommande proposition, och då måste det få ta litet tid.

Herr talman! Vi kanske inte skall gå in i detalj på hur utskottsbehandlingen av Ingemund Bengtssons tidigare proposition gick till. Det var kanske inte så underligt att diskussionen i utskottet blev ganska omfattande, eftersom vi då hade en ny regering som också skulle sammanjämka sina olika viljor och där man inte var beredd att skriva under allt det som vi från socialdemokratiskt håll hade utarbetat. Jag vill tacksamt notera att Elver Jonsson säger att han också är oroad över en hel del av det som Bjurelkommissionen hade att framföra. Jag hoppas verkligen att han med kraft för fram detta till departementen och regeringen. Om verkligen Elver Jonsson och hans partivänner och de andra borgerliga ledamöterna är oroade över vad som sägs av Bjurelkommissionen är det underligt att man inte gör någon reservation när man i utskottsbetänkandet konstaterar att det är flera departement som skall arbeta med denna proposition om en samordnad sysselsättningspolitik. Detta handlar just om Bjurelkommissionen. Om man inte vill ha en sysselsättningspolitik som den presenterade och som är så avlägsen ifrån den nuvarande arbetsmarknadspolitiken, då tycker jag kanske att man kunde ha sagt det i utskottsbetänkandet. Det lät ju litet annorlunda om den offentliga sektorns expansion i det här inlägget än i hans förra. Han säger nu att Stig Malm från Metallindustriarbetareförbundet talat emot en ohämmad sysselsättningsökning på den offentliga sektorn. Men det finns väl ingen, åtminstone inte från vårt parti, som förespråkat en sådan. Men vi vet att behov finns på den offentliga sektorn av en sysselsättningsökning, på de områden som Elver Jonsson nämnde men också på andra områden. Vi vet samtidigt — och det poängteras mycket ofta av oss socialdemokrater — att det är ett ömsesidigt beroende mellan vad som händer på den offentliga sektorn och vad som händer ute i industrin. Har vi inte en god offentlig sektor med &n bra struktur, så går det dåligt för industrin. Å andra sidan: Om vi inte har en industri som kan konkurrera på världsmarknaden, har vi inte heller möjligheter till en god omsorg om människorna. Jag vill påminna Elver Jonsson om att om vi inte haft ökningen av sysselsättningen just inom kommuner och landsting, hade de sysselsättningssiffror som Elver Jonsson berömde sig av tidigare sett helt annorlunda ut. Det förbättrade läget på arbetsmarknaden är ju först och främst grundat på utvecklingen inom just den offentliga sektorn.

Herr talman! Elver Jonsson har inte tid att svara — eller vill inte svara — på mina konkreta frågor till honom om var utskottet tycker att det är väsentligt att skapa en framtida industrisysselsättning. Han gör ju en avsågning av den offentliga sektorn, det är något slags grundtema för honom. Jag vill återigen ställa mina frågor till Elver Jonsson. Han har ju en replik kvar och kan säga i stort sett vad han vill då med anledning av de här kommentarerna. Vi har lagt fram ett konkret program mot arbetslöshet och utslagning. Vad är det där som skulle vara fel och som utskottet inte kan ta ställning till? Vill man kompromisslöst hålla fast vid parollen om arbete åt alla så att den inte bara blir en paroll? Vill man försöka skaffa en garanti för ungdomen så att den får jobb? Vill man påbörja en arbetstidsförkortning? Vill man peka på att vi måste utveckla vårt näringsliv, vidareförädlingen, den alternativa produktionen, och peka på att om inte detta sker så måste samhället snabbt vidta åtgärder? De arbetsmiljörisker som vi talat om kan åtgärdas direkt. Vad vill Elver Jonsson och utskottet därvidlag? Hittills har man inte velat någonting, och vi har haft utslagna och handikappade som stått utanför arbetsmarknaden. Vi bör attackera de företag som har hög sjukfrånvaro och se till att de vidtar åtgärder för att minska den. Den obligatoriska arbetsförmedlingen och främjandelagen kan snabbt användas mycket mer konsekvent än vad som sker i dag. Vi bör se över de ekonomiska hjälpformerna och förtidspensioneringen. Vad tycker utskottet? Man för ett allmänt resonemang om att man inte bör använda detta på visst sätt men säger att det används i dag för att slussa undan människor från arbetsmarknaden och därmed få ner statistiksiffrorna. Det är kanske detta som är det allvarliga. En annan allvarlig sak är att socialdemokraterna nu i repliken säger att vi skall ha något slags enighet om arbetsmarknadspolitiken. Det förskräcker mig litet grand när Anna-Greta Leijon så starkt trycker på denna enighet. Om man tittar på s. 57 ser man att socialdemokraterna vill öka effektiviteten. Jag frågar: Vilka skall öka den effektiviteten och vilka skall hålla emot den utslagning som man samtidigt talar om? I den sista repliken spädde Anna-Greta Leijon på med att säga att vår industri måste konkurrera på exporten. Det är just detta krav som storfinansen och marknadskrafterna ställer på det svenska arbetslivet i dag och som slår ut människor. Vad vill socialdemokraterna då sätta emot detta? Vill man vara överens med Elver Jonsson, som hade en så förfärlig människosyn från början? Det kan kanske vara intressant att få veta detta för kommande år.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg varnar för att enbart stanna vid paroller. Jag skulle vilja rulla tillbaka det påståendet och fråga: Vad innebär parollen ”kompromisslöst”? Vad tänker sig kommunisterna för sanktioner om inte dessa hurtigheter infrias? Det skulle också vara intressant att få besked Lars-Ove Hagberg efterlyser var jag och utskottet står i de sociala frågorna. Vi har inte haft en fyllig och heltäckande diskussion om detta. I inledningsanförandet sade jag att detta inte är vårt primära ansvarsområde. Men visst hör dessa saker ihop — det är ingen tvekan om det. Jag kan kort säga att jag för egen del ställer mig bakom det som socialutskottet uttalade i sitt betänkande som behandlades här i går och som jag röstade för. Läs det, och läs också den debatt som följde! Där fanns väldigt mycket av det som samhället bör göra för att komma till rätta med det som också slår igenom på arbetsmarknaden, nämligen människors problem med drogbruk och drogmissbruk. Till Anna-Greta Leijon vill jag komma med rättelsen att det inte bara var så att den facklige vice ordföranden i Metall var ängslig för en ohämmad expansion av den offentliga sektorn. Enligt ett tidningsreferat sade han att med det ekonomiska utrymme som vi har i dag får den offentliga sektorn inte växa ytterligare. Det var alltså ett mycket kärvt uttalande. Han sade också att han ansåg att vi måste satsa på exportindustrin för att överleva och att staten borde gå in och driva på utvecklingen med direkta beställningar. Anna-Greta Leijon var också inne på detta i slutet av sin replik. Och det är en synpunkt som jag ställer mig bakom, nämligen att det är viktigt att få ett fungerande näringsliv och en sund ekonomi. Först då kan vi ha råd att öka den offentliga sektorn, som måste öka, framför allt på några punkter. Det är möjligt att vi får hålla igen på en del områden, men vi har några områden som måste få öka. Det gäller framför allt omsorgen om våra medmänniskor, främst de gamla och de mycket unga. Jag tror till sist att vi med förhoppning kan se fram emot en proposition. Det är viktigt att den kommer snart, och jag vill understryka att det är viktigt att det från denna kammare, med adress kanslihuset, sägs att vi hoppas att departementet jobbar så snabbt som det någonsin är möjligt. Men det är också väsentligt att propositionen har ett sådant innehåll att den blir slitstark in i 1980-talet. Det är någonting som inte får försummas. Arbetsmarknadsministerns budgetförslag, som vi just nu behandlar, utgör ändå en god grund, för att inte säga en garanti, för att vi kan förvänta oss en bra proposition.
Jag får meddela att anslag har uppsatts om detta plenums fortsättande kl. 19.30 efter sedvanlig middagspaus.

Herr talman! I mitt anförande skall jag kommentera reservationerna 3, 4, 5, 6 och 7 som är fogade till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1979/80:21. Vi socialdemokrater har en annan syn än den borgerliga regeringen på hur de totala resurserna skall fördelas. Vi vill värna om de svaga i samhället. Inte minst i en tid då talet om en neddragning av den offentliga sektorn så starkt framtonas måste vi vara på vår vakt. För vilka är det, herr talman, som hårdast drabbas av en generell och urskillningslös åtstramning av de offentliga utgifterna? Är det vi som i dag har ett bra jobb och god ekonomi? Förvisso inte. Nej, det är de som saknar ett arbete, och då främst de handikappade, ungdomarna, de äldre och invandrarna. Vi måste ge de grupperna en rejäl chans till att komma in på arbetsmarknaden och där göra en insats. Utskottet har i betänkandet vältaligt utvecklat svårigheterna för dessa grupper. Mindre än en tiondel av de lediga platserna var i höstas aktuella för ungdomar. Det finns arbetsförmedlingskontor som har upp till 70 96 invandrare bland de arbetssökande, varav största delen måste ha tolkhjälp. Det går trögt att placera handikappade på arbetsmarknaden. I utskottets betänkande utvecklar vi även balansproblemen på arbetsmarknaden. Vi har många lediga jobb och samtidigt åtskilliga arbetssökande. Arbetsgivare och arbetstagare har ibland för högt ställda förväntningar, och det gäller för arbetsförmedlarna att tålmodigt försöka övertyga både arbetsgivare och arbetstagare om detta. Skall de problem jag här tagit upp få en lösning, krävs fler anställda på förmedlingarna. På en studiedag i Stockholms län för någon vecka sedan fick vi i utskottet klart besked från arbetsförmedlarna att de måste ägna ordentligt med tid åt de sökande som har problem av skilda slag. Det går inte, herr talman, för en förmedlare att avskärma sig från de sökandes sociala situation, om en förmedling skall lyckas. Som gammal arbetsförmedlare vill jag starkt betona detta. Det är därför med stor övertygelse vi socialdemokrater föreslår att arbetsmarknadsverket tillförs 300 nya tjänster utöver regeringens förslag. Detta är egentligen inte tillräckligt, men får ses som ett steg mot en mera rimlig tilldelning av personal till verket. Regeringen föreslog medel för 100 nya tjänster. Det blir emellertid inte tal om några 100 nya tjänster, eftersom förvaltningskostnaderna skall dras ned med 1 96. Reellt blir det knappt hälften. Herr talman! Låt mig här konstatera att en utökning av personalen vid arbetsförmedlingarna är samhällsekonomiskt motiverad. Detta har ju sysselsättningsutredningen visat. Låt mig ta ett exempel. Under november och december förra året gjordes en stor satsning för att bereda de handikappade arbete. Genom denna kraftsamling för denna utsatta grupp på arbetsmarknaden fick ungefär 2 500 personer jobb. Det är en ökning med ungefär 1000 jämfört med samma månader året innan. Det bevisar än en gång att om man sätter in resurser på arbetsförmedlingarna för de handikappade så får man också resultat. Det är också lätt att visa att det är god ekonomi med en sådan satsning. Någon har räknat ut att om man exempelvis kan placera 200 handikappade i arbete och behålla dem där i tio åristället för att förtidspensionera dem, så gör samhället en vinst på 100 milj.kr. Det motsvarar ungefär arbetslönen för 1 000 arbetsförmedlare under ett år. Herr talman! Mot denna bakgrund känns det angeläget för mig att yrka bifall till reservation nr 3. Jag vill också som en följd härav yrka bifall till reservation nr 4, i vilken vi begär att anslaget till Arbetsmarknadsservice ökas med 27 milj.kr. för finansiering av vårt förslag om 300 nya tjänster. I reservation nr 5 tar vi upp Barntillsyn inom arbetsmarknadsutbildningen, och i vår partimotion behandlar vi också ett särskilt avsnitt om åtgärder för att underlätta för kvinnor att komma ut i förvärvslivet. Vi ser dessa åtgärder som ett led i det pågående arbetet att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Vi noterar att allt fler kvinnor har kommit ut på arbetsmarknaden och fått sysselsättning. Men samtidigt är det så att arbetslösheten bland kvinnor är högre än bland män, och alltjämt finns det många kvinnor som hindras att förvärvsarbeta på grund av att det inte finns arbetstillfällen eller på grund av arbetshinder till följd av det sätt på vilket samhället eller arbetsplatserna fungerar. I den socialdemokratiska regeringens proposition 1975/76:211 var det ett centralt tema att undanröja förvärvshinder inte minst för kvinnorna. Av de föreslagna åtgärderna tar jag i detta sammanhang upp en fråga som vi från socialdemokratiskt håll — tyvärr förgäves — har aktualiserat vid olika tillfällen de senaste åren. Det gäller barntillsynen för föräldrar som deltar i arbetsmarknadsutbildning. Barntillsynen är en kommunal angelägenhet, men när det gäller arbetsmarknadsutbildningen har det visat sig nödvändigt att komplettera den kommunala barnomsorgen med en barntillsynsverksamhet som finansieras med statliga medel av arbetsmarknadsverket. Det är en verksamhet som har en begränsad omfattning. Enligt de villkor som gäller kan en kursdeltagare få sin barntillsyn ordnad på detta sätt om utbildningen måste förläggas utanför hemkommunen. Den här regeln kan slå hårt i vissa fall. Det gäller speciellt yngre kvinnor, främst i Norrland, där arbetslösheten är särskilt hög. Om dessa kvinnor behöver en yrkesutbildning för att över huvud taget få ett arbete måste de i många fall bege sig till kommunens centralort. Eftersom den kan ligga på långt avstånd från hemorten måste de bo på centralorten under utbildningstiden. Därigenom kommer de i praktiken i samma situation som de som får sin utbildning utanför hemkommunen. Vårt krav är därför att den särskilda barntillsynsverksamheten inom arbetsmarknadsutbildningen skall utvidgas att gälla sådana fall som jag nämnt, i till ytvidden stora kommuner med långa avstånd till den centrala tätorten. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 5. Som framgår av reservation nr 6, om anslag till Bidrag till arbetsmarknadsutbildning, har vi från socialdemokratiskt håll inte funnit anledning att ifrågasätta regeringens förslag beträffande arbetsmarknadsutbildningens bedrivande i stort under nästa budgetår. Vi föreslår höjda arbetslöshetsersättningar, och det kommer senare att utvecklas av Sune Johansson. Dessa förslag påverkar storleken av de utbildningsbidrag som utgår vid arbetsmarknadsutbildningen och därmed utgifterna för denna utbildning. Utgiftsökningen beräknar vi till 250 milj.kr., och anslaget för utbildningen bör alltså höjas med motsvarande belopp. Jag vill därför redan nu yrka bifall till reservation nr 6. Frågan om volymen av beredskapsmedlen för vägprojekt har vi också tagit uppi en reservation. I budgetpropositionen föreslås totalt 1 800 milj.kr. för beredskapsarbeten under nästa budgetår. Av detta belopp är högst 300 milj.kr. avsedda att användas för vägarbeten. Vi socialdemokratiska ledamöter i utskottet har ställt oss bakom ett yrkande i motionen 1368 av Bertil Zachrisson m.fl. att av medlen för vägarbeten ett belopp om 50 milj.kr. skall föras över till vägverkets anslag för drift av statliga vägar. Utskottsmajoriteten för med anledning av motionen ett långt resonemang, där man bl.a. hävdar att neddragningen av medlen för beredskapsarbeten på vägar kan gå ut över Norrlandslänen. Detta är väl ändå att ta i. Det är självklart att vägverket skall ta sysselsättningsmässiga hänsyn om det får disponera över dessa medel, och vi förutsätter att vägverket skall samråda med arbetsmarknadsverket i dessa frågor. Vad det här gäller är endast en mer praktisk ordning för användningen av de medel som totalt anvisas av statsmakterna för vägbyggande. I och för sig är detta ingen nyhet. Vägverket har tidigare fått medel som skulle disponeras med hänsynstagande till främst sysselsättningsskäl. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1-9 samt 11 och 12.

Herr talman! Trots den vänliga tonen i Erik Johanssons anförande kan jag inte underlåta att replikera honom med tanke på den onyanserade kritik han framförde i anledning av reservation nr 3. Faktum är att AMS under 1970-talet har fått över 2000 nya tjänster. Därtill kommer satsningen på de datatekniska utrustningarna. För innevarande budgetår har AMS tilldelats ett större antal tjänster än någonsin tidigare. Detta har skett ett budgetår då Sveriges ekonomi har varit utsatt för mycket större påfrestningar än tidigare. Som jag sade i mitt inledningsanförande fick AMS år 1974 färre tjänster i förhållande till vad verket nu får, trots att det vid den tiden borde ha varit lättare att expandera. I de sju budgetpropositioner som den socialdemokratiska regeringen lade fram under 1970-talet föreslogs i genomsnitt 183 nya tjänster per år till AMS. I de fyra budgetpropositioner som har lagts fram med ett folkpartistiskt statsråd som ansvarig har AMS föreslagits få i genomsnitt 228 nya tjänster per år, alltså betydligt fler tjänster per år än vad som föreslogs på den socialdemokratiska regeringstiden. Mot den bakgrunden framstår det som något märkligt att Erik Johansson anförde: Vi socialdemokrater har en annan syn på det här än de borgerliga, vi vill värna om de svaga i samhället. Om man i ljuset av det jag nu har sagt undantar satsningen på arbetsmarknadsverket kan man fråga: Inom vilket område är det som socialdemokratin har en annan syn, som skulle vara mera positiv när det gäller de svaga i samhället? Vad beträffar satsningen på arbetsmarknadsverket har socialdemokraterna icke kunnat styrka att de haft ett annat, positivare synsätt.

Herr talman! Det skall inte bestridas att kraftiga satsningar har gjorts inom arbetsmarknadspolitiken och att arbetsförmedlingarna fått personalförstärkningar. Detta är helt riktigt. Men vi skall också komma ihåg, Elver Jonsson, att vi genom beslut här i riksdagen och på annat sätt har lagt ökade uppgifter på arbetsmarknadsverket. Vi har fört en arbetsmarknadspolitik där vi har sökt oss ut till de grupper som tidigare inte hade någon chans att komma in på arbetsmarknaden. Vi har gjort dessa grupper till föremål för aktiva arbetsförmedlingsinsatser, och de är tidskrävande. Det är har som vi menar att vi har en annan syn än de borgerliga. Vi vill satsa på arbetsförmedlingarna för att bereda de svaga grupperna i samhället möjlighet att aktivt komma ut på arbetsmarknaden. Under de senaste åren har vi ju genom beslut ålagt arbetsmarknadsverket en hel rad tidskrävande uppgifter som fordrar både personal och tekniska resurser. Det gäller bl.a. arbetsmarknadsutbildningen, platsanvisningen, invandrarna, utbildningen och arbetslöshetsunderstödet.
Herr talman! Jag vill ta fasta på det som Erik Johansson började tala om. Han sade att det inte skall bestridas att det skett en mycket stor satsning. Det är glädjande att det omdömet också fälls av oppositionen. Det är naturligtvis riktigt att arbetsmarknadsverket har fått fler uppgifter att ta ansvar för. Här har jag ingen annan mening än Erik Johansson. Faktum kvarstår ändå att AMS har fått ett större antal tjänster innevarande budgetår än någon gång tidigare, detta i en tid då Sveriges ekonomi har utsatts för större påfrestningar än på länge. Därför tyckte jag att påståendet att man på socialdemokratiskt håll har en annan syn på den sociala ambitionen inom arbetsmarknadsområdet skorrade väldigt illa.
Herr talman! Beträffande det sista vill jag bara erinra om vad jag sade i mitt inledningsanförande. Utskottets värderade ordförande hänvisade till den samhällsekonomiska situationen, men jag vill säga att vi är väl medvetna om denna. Jag belyste emellertid vad det från samhällsekonomisk synpunkt betyder, om man med arbetsmarknadsåtgärder kan få människorna i arbete. Det är från samhällsekonomisk synpunkt väl motiverat att göra den satsning som vi har föreslagit och därigenom få ut människorna på arbetsmarknaden.
Herr talman! Rätten till arbete är en grundläggande rättighet för oss människor. Att utöva, om jag så får säga, sitt medlemskap i familjen, på en arbetsplats, i samhället och i olika slags kamratgrupper genom att göra en arbetsinsats upplevs av de allra flesta människor som någonting positivt och meningsfullt. I vår kultur får den enskilde i hög grad sin identitet genom att just aktivt delta i en gemenskap som under en stor del av livet utgörs av Vad menar du egentligen med att vara lycklig? Så formulerade några arbetslösa ungdomar en fråga till mig vid en diskussion för en tid sedan. Det dilemma som jag då kände hade en viss likhet med den upplevelse jag fick vara med om på en konferens i höstas, som Fredrika Bremer-förbundet ordnade för s.k. Fredrikar. Jag är en sådan där Fredrik, dvs. jag betalar medlemsavgift till Fredrika Bremer-förbundet. Det är ju en sak att genom medlemsavgiften i ett sådant förbund som Fredrika Bremer-förbundet markera sin inställning att kvinnor och män måste ges samma möjligheter och samma praktiska förutsättningar attt.ex. få utöva ett aktivt föräldraskap som när det gäller att förvärvsarbeta. En annan sak är att omsätta denna princip i praktiskt handlande. Med andra ord: När vi håller vackra tal om rätten till arbete eller arbete åt alla, eller hur vi nu uttrycker det, upplever många människor — i dag kanske särskilt kvinnor och ungdomar — dessa tal som tal för talets egen skull. Jag vill med andra ord försöka klargöra för alla dessa arbetslösa och dem som kanske hotas av arbetslöshet att vi politiker i arbetsmarknadsutskottet och i riksdagen över huvud taget är synnerligen medvetna om den tragedi, ja den mänskliga katastrof som drabbar den arbetslöse. Det har faktiskt ändå gjorts mycket på det arbetsmarknadspolitiska området. Frågan är om något land i världen har satsat så mycket av de samlade resurserna som vi i Sverige ändå gör. Jag kan inte låta bli att något kommentera vad Erik Johansson var inne på här. Han säger: Vi har en annan inställning än majoriteten har när det gäller att fördela resurserna. Vi vill slå vakt om de svaga. — Visserligen har redan vår ordförande bemött detta, men jag vill ändå också understryka att de insatser vi har gjort faktiskt har varit riktade just gentemot de svaga i samhället. Men det är förmodligen så att Erik Johansson och andra socialdemokrater, när de funderar på det här, tänker just på hur många tjänster som finns i arbetsmarknadsverket. Men jag vill ställa frågan: Är det något statligt verk i det här landet som har fått så stor ökning av sina resurser som just arbetsmarknadsverket har fått? 2 100 tjänster under 1970-talet! Bara under innevarande budgetår har man fått 350 tjänster. Det är nu bortåt 6 000 anställda i detta verk. Inte kan väl vår satsning på de svaga i samhället mätas i antalet anställda i arbetsmarknadsverket? Kanske jag missförstår det något, och då får väl Erik Johansson rätta till det. Men skulle man inte kunna tänka sig, när vi nu har det kärvt och har svårigheter att öka antalet anställda i det här verket och ute i landet, att göra vissa omdisponeringar? Men det verkar vara omöjligt i det här verket. Låt oss exempelvis se på Kista, som vi fick höra talas om på besök hos länsstyrelsen i Stockholms län. Jag vet att många tycker att det är märkligt att man inte flyttar över folk från andra arbetsförmedlingar där det faktiskt är mer gott om resurser, när det är så besvärligt just ute i Kista. Fråga demi Vällingby t.ex. om de inte skulle ha möjligheter att, i ett besvärligt och kärvt läge, hjälpa de stackars arbetsförmedlarna just i Kista, som har det så slitsamt. 61 När jag säger att vi har satsat oerhört mycket, då vill jag också påminna om och klart deklarera att våra ansträngningar bara ökar för att vi ännu bättre skall kunna lösa landets och den enskildes arbetsmarknadspolitiska problem. Det är också på sin plats att vi från arbetsmarknadsutskottet slår fast att en förutsättning för att nå målet arbete åt alla är att vi genom olika politiska åtgärder kan upprätthålla och stärka den internationella konkurrenskraften. Vi måste få balans i ekonomin och inte minst fortsatt tillväxt. Industriproduktionen måste ökas snabbt för att vi skall få balans mellan export och import. De exportinriktade företagens produktionsapparat måste byggas ut. Av stor betydelse är näringslivets flexibilitet, eller med ett svenskt ord anpassning — fast jag tycker inte det är riktigt lika bra som ordet flexibilitet. Vi måste säga ja till strukturförändringar och tekniska landvinningar även om detta skapar arbetsmarknadspolitiska problem. Anpassningen, flexibiliteten, inom industrin måste motsvaras av arbetsmarknadens anpassning. Rörlighet och anpassning på arbetsmarknaden kan t.o.m. vara en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Låt mig också få säga, även om jag är litet i utkanten av det rent arbetsmarknadspolitiska området, att det är dags nu att komma ifrån den subventionspolitik vi har fört i några år. Den har varit både samhällsekonomiskt och arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Självfallet har den det. Men vi kan inte fortsätta med den hur länge som helst. Vi måste alltmer bereda oss på att komma ifrån den. Och detta säger jag alldeles särskilt med tanke på arbetsmarknadspolitiken. De enskilda löntagarna måste ändå vänja sig vid, lära sig att leva med samhällets och arbetslivets förändringar. De subventioner som utgår till företag, som på sikt inte är konkurrenskraftiga, bör alltså avvecklas, så att inte resurser låses till ekonomiskt ineffektiva verksamheter utan förs över till områden där Sverige kan hävda sig i den internationella konkurrensen. De åtskilliga miljarder svenska kronor, som de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och det arbetsmarknadspolitiska skyddsnätet kostar, är begränsade medel. Detta måste sägas till människor utan omsvep och luddiga fraser. Herr talman! Efter denna principiella inledning skall jag begränsa mig till att kommentera den socialdemokratiska reservationen nr 2. Socialdemokraterna kräver i en partimotion att förslag om samhällskontroll vid nedläggning av företag skall skyndsamt framläggas. Det var efter valet 1976 som den här idén kläcktes. Herr Alftin m.fl. ville ha en utredning om vad man kallade tillståndstvång för nedläggning av företag och varaktiga personalreduceringar. Motionärernas förslag innebar att man skulle ställa företagsekonomiska och samhällsekonomiska bedömningar mot varandra. Syftet var väl inte att konservera företagsstrukturen, men såvitt jag kan förstå får förslaget, om det genomförs, sådana konsekvenser. I en annan motion, som väcktes samtidigt av Olof Palme m.fl. — det var alltså en partimotion — begärdes att förslag skyndsamt skulle läggas fram av regeringen om samhällskontroll vid nedläggning av företag. Sedan dess har förslaget förts fram och och likaså avslagits varje år, och nu finns det alltså återigen med i det betänkande som vi behandlar. Får jag för det första säga att vi alla finner det helt riktigt att samhället i god tid får information om väntade förändringar som rör sysselsättningen i företagen. Det är lika självklart att de fackliga organisationerna har möjlighet att enligt lag få kontinuerlig information om hur verksamheten utvecklas, liksom att man i sak — som det uttrycks i den socialdemokratiska motionen — får förhandla med företaget om en planerad driftinskränkning. Men den här informationsskyldigheten gentemot samhället finns, och den har stöd i lagstiftningen i dag. Läs lagen om anställningsfrämjande åtgärder! Där lämnas besked om hur varsel skall ges till arbetsmarknadsmyndigheterna. Låt mig påpeka i samband med detta att i motionen säger man att det förekommer förhandlingar redan nu mellan regering och företag som gäller ifrågasatta personalminskningar, men man menar att det här är alldeles för sällan förekommande. Här finns dock den möjligheten — man kan frivilligt ta sådana initiativ. Det säger alltså motionärerna själva. För det andra måste jag få påminna om det s.k. DIS-systemet. Företagarna har alltså enligt lag skyldighet att till samhällets organ lämna kontinuerliga upplysningar om bl.a. sysselsättning och väntad ekonomisk utveckling av verksamheten.

Herr talman! Under förra året skedde en stadig förbättring av konjunkturen och därmed en förbättring av situationen på arbetsmarknaden. Det resulterade i bl.a. en ökning av antalet sysselsatta. Sålunda var ca 85 000 fler sysselsatta under fjärde kvartalet 1979 än under motsvarande kvartal 1978. I stor utsträckning har de nya arbetstillfällena tillkommit inom den offentliga sektorn, men för första gången sedan 1974 är det glädjande att sysselsättningen också ökat inom industrisektorn. Trots den gynnsamma sysselsättningsutvecklingen är det nödvändigt att hålla en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap för förändringar som kan komma att inträffa lokalt eller för hela riket. Budgetpropositionens förslag som vi nu behandlar har denna beredskap. Arbetslösheten sjönk glädjande nog under år 1979 och var under fjärde kvartalet 1,8 26 mot 2,8 26 samma kvartal 1978. Även för ungdomarnas del blev det en förbättring. Trots att man från socialdemokratiskt håll har avlämnat tolv reservationer kan ändå noteras att det bakom huvuddragen i regeringsförslaget finns en bred politisk förankring. Jag tror att detta är värdefullt och angeläget och bör noteras med tillfredsställelse. Av budgetpropositionen framgår att regeringen har för avsikt att under budgetåret 1980/81 framlägga förslag om den framtida sysselsättningspolitiken. Därvid skall bl.a. — som det har sagts tidigare här — sysselsättningsutredningens slutbetänkande och dess remissvar ligga till grund för ett sådant förslag. Det är naturligtvis angeläget att riksdagen snarast möjligt får ta ställning till denna viktiga fråga. Socialdemokraterna har i sin partimotion föreslagit att regeringen redan under våren 1980 skulle lämna förslag till riksdagen. I reservation 1 har man gått ifrån detta krav och säger nu att förslaget bör behandlas av riksdagen under detta år. Med tanke på att vissa remissvar kom in till regeringen först i början av februari månad och även med tanke på att det är fråga om ett mycket omfattande arbete i regeringskansliet, som berör ett flertal departement, måste det anses som felaktigt att behöva forcera detta arbete. Det måste vara riktigare att få ett rejält genomarbetat förslag till riksdagen än det hastverk som skulle ha blivit följden om utskottet följt förslaget i socialdemokraternas partimotion från den 24 januari 1980. Jag har litet svårt att förstå varför Anna-Greta Leijon i sitt första inlägg ägnade så mycken tid åt Bjurelkommissionen, då varken departementschefen eller utskottet har omnämnt denna rapport. Sysselsättningsutredningens förslag berör ju flera departement — därav utskottets skrivning. Som ledamot av sysselsättningsutredningen vill jag framhålla att det i vissa avseenden är nödvändigt med en överarbetning av de förslag vi presenterade, inte minst med tanke på att vi tvingades till en oerhörd forcering i slutskedet av utredningsarbetet. Dessutom förekom i utredningen olika uppfattningar på en hel del väsentliga punkter. Jag vill i detta sammanhang också nämna — för att nu beröra Bjurelkommissionens rapport — att jag på vissa punkter inte kan ställa mig bakom det som där framkommit. I reservation 2 tar socialdemokraterna upp frågan om samhällskontroll vid nedläggning av företag och föreslår att regeringen skall lägga fram förslag till lagstiftning i ämnet i samband med den sysselsättningspolitiska propositionen. Utskottsmajoriteten har inte kunnat ställa sig bakom det kravet med tanke på det arbete som pågår i regeringskansliet. Vi är från utskottsmajoritetens sida medvetna om att det finns ett behov av att i varje fall vid mera omfattande sysselsättningskriser skapa ökade möjligheter för samhällets organ att på ett tillfredsställande sätt påverka utvecklingen. Ett genomförande av det socialdemokratiska kravet i partimotionen skulle säkert innebära att flera komplicerade, bl.a. juridiska problem skulle dyka upp. Frågan har behandlats i sysselsättningsutredningen, och dessutom finns, som framgår av utskottsbetänkandet, en departementspromemoria — Betalningsinställelse och rådrumsstöd — som är ute på remiss. Därför finns det ingen anledning för riksdagen att i dag tillmötesgå det socialdemokratiska kravet. I reservation 3 följer socialdemokraterna upp motionskravet på ytterligare 300 tjänster, utöver regeringens förslag, till arbetsmarknadsverket. Denna fråga har varit uppe tidigare under den här debatten. Jag vill bara understryka att med tanke på vårt nuvarande budgetläge och med tanke på att det pågår ett arbete med översyn av AMS organisation har utskottsmajoriteten inte kunnat tillmötesgå kravet. Vi vet att det pågår ett översynsarbete, bl.a. genom PLOG-utredningen, när det gäller den framtida organisationen inom arbetsförmedlingskontoren. Denna utredning är f. n. ute på remiss hos länsarbetsnämnderna. AMS har också i uppdrag av regeringen att i samarbete med statskontoret göra en översyn av AMS organisation med anledning av att en central stiftelse har bildats för skyddat arbete. Denna översyn skall vara slutförd under september månad 1980. Dessutom har arbetsmarknadsutskottet föreslagit riksdagens revisorer att undersöka på vilket sätt de nya tjänster som arbetsmarknadsverket erhållit under 1970-talet har disponerats. Jag menar att det finns mycket tungt vägande skäl för att hävda att det i dagsläget inte finns möjligheter att ge arbetsmarknadsverket några tjänster utöver dem som regeringen har föreslagit. Man kan ändå konstatera — det har också sagts tidigare — att arbetsmarknadsverket i förhållande till andra statliga myndigheter ändå har blivit prioriterat i budgetpropositionen. Utskottet utgår ifrån att den av regeringen föreslagna personalförstärkningen skall komma den egentliga platsförmedlingen, särskilt då de utsatta grupperna på arbetsmarknaden, till godo.

Detta vittnar om att de av riksdagen uttalade intentionerna om att den direkta platsförmedlingen skall få den övervägande delen av de nya tjänsterna också har infriats av arbetsmarknadsverket vid dess fördelning av de nya tjänsterna. Erik Johansson tog upp frågan om barntillsynen inom arbetsmarknadsutbildningen. Jag vill bara mycket kort säga att utskottet fortfarande anser att det är kommunerna som har skyldighet att ordna barntillsynen för sina invånare. Utskottet har därmed inte ändrat uppfattning i förhållande till tidigare ställningstaganden. Erik Johansson berörde också reservation nr 7. Jag förstår mycket väl Erik Johanssons ambition att tona ned innehållet i denna reservation. Det är ju fråga om överflyttande till statens vägverk av 50 milj.kr. från beredskapsmedlen för vägprojekt. Erik Johansson nämnde att detta är en praktisk fråga, men det är kanske inte riktigt hela sanningen.

Slutligen, herr talman, några ord om anställning med lönebidrag. När riksdagen förra året beslutade om denna nya anställningsform hade vi från centerns sida en något avvikande uppfattning. Vi ansåg nämligen att bidrag till de allmännyttiga organisationerna skulle utgå med 100 96 av lönekostnaderna. Vi noterar med tillfredsställelse det ställningstagande utskottet har gjort, nämligen att regeringen bör följa utvecklingen med stor uppmärksamhet, så att det hela inte leder till ökade svårigheter för de arbetshandikappade att få sysselsättning hos de allmännyttiga organisationerna. Jag är helt tillfredsställd med detta ställningstagande från utskottet. Skulle man mot all förmodan få en negativ utveckling för de arbetshandikappade bör regeringen — som utskottet också anger — återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder för att förbättra den situation som då uppstår. Med det anförda, herr talman, får jag yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess helhet i utskottets betänkande nr 21.